Till komplettering av densamma vill jag meddela, att statsutskottets utlåtande angående kommunikationsdepartementets driftbudget kommer att föreligga till slutlig behandling onsdagen den 9 april och utlåtandet angående försvarshuvudtiteln onsdagen den 16 april.

Herr talman! Det är min litet underliga uppgift att nu kl. 19.30 efter middagsuppehållet tala å utskottets vägnar i denna långa utrikesdebatt inför en kammare, där jag kan räkna 12—15 1edamöter. Jag hoppas att herr talmannen uppskattar att jag inte fördjupar mig i de olika frågeställningar som tidigare avhandlats i utrikesdebatten utan håller mig strikt till de utlåtanden, som utrikesutskottet förelägger riksdagen. Det ena utlåtandet avser ett motionspar från moderata samlingspartiet, i vilket man yrkar att riksdagen skall avge en skrivelse om riktlinjerna för utrikespolitiken. Detta motionspar har ett enhälligt utrikesutskott avstyrkt. Det är i och för sig intressant att notera detta, därför att motionärerna — som på alla punkter har fått ett enhälligt utskott mot sig — själva har anslutit sig till uppfattningen att det för närvarande inte finns några skäl att avge en Det andra utlåtandet gäller Biafrafrågan, och inte mindre än tre motionspar behandlas i det. Detta utlåtande har resulterat i en majoritetsskrivning och en reservation vilken samtliga de borgerliga ledamöterna har skrivit under. På grund av att den borgerliga gruppen inte var fulltalig — en centerparlistisk stol stod tom — slapp utskottet att dra lott, och majoriteten yrkar således avslag på motionerna. Under debatten har det från oppositionshåll sagts att handläggningen i utrikesutskottet har varit tvivelaktig. Jag observerade att herr Wahlund var starkt kritisk mot majoriteten i utskottet, när han uttalade att vissa av de cialdemokratiska sidan inte levt sig in i den praxis som rått sedan decennier i detta utskott, nämligen att eftersträva enighet. Jag vet inte vilka personer herr Wahlund avser med uttrycket »vissa av de tongivande i utrikesutskottet». Praktiskt taget alla de socialdemokrater som sitter i utrikesutskottet har varit med i riksdagen mycket lång tid, har lång erfarenhet av utskottets arbete och uppskattar varje strävan att nå enighet i fråga om den svenska utrikespolitiken. Det är således inte på grund av bristande erfarenhet av riksdagsarbetet som den socialdemokratiska utskottshälften yrkar avslag på dessa motioner, utan det är helt enkelt därför att vi icke kan se något skäl att göra de uttalanden som motionärerna önskar. I själva verket, herr talman, är reservationen alldeles onödig, eftersom den är tämligen lik majoritetsutlåtandet. Endast på några punkter avviker den i någon ringa grad från vad majoriteten skriver. Man har ett intryck av att oppositionens representanter bara till varje pris ville ha en reservation. Hade de varit intresserade av enhällighet, borde det varit onödigt att skriva denna reservation. Oppositionen hävdar nu att utskottet fick för kort tid på sig att handlägga denna fråga. Jag vill å utskottets vägnar förklara att sällan — och under de senaste åren aldrig — har ett ärende behandlats under så lång tid och vid så många tillfällen i utrikesutskottet som just detta frågekomplex. Man kan invända att det betyder att utrikesutskottets behandling av ärendena i regel är relativt summarisk. Jag tar inte ställning till detta påstående; denna gång har utskottet vid tre sammanträden behandlat de frågor som aktualiserats i motionerna om Biafra. Vi kom fram till att det lämpligaste var att ta debatten om Biafra i samband med utrikesdebatten för att undvika att få två diskussioner om Biafrakomplexet. Det kunde knappast vara anledning att dels diskutera Biafra i dag, dels ta upp frågan vid ett annat tillfälle så att kammarens ledamöter skulle få höra samma argument upprepas en gång till. Herr Ohlin råkade blanda ihop korten i sin kritik av utrikesutskottet. Han sade att majoriteten hade med sig två utlåtanden i denna fråga; det ena skulle användas om oppositionens ledamöter var snälla och det andra om de inte var snälla. Det var i ett annat ärende, nämligen när det gällde den motion från moderata samlingspartiet som jag inledningsvis talade om, som dessa två alternativ förelåg — jag vill bara ha detta inskrivet i kammarens protokoll. Om man, som herr Ohlin har gjort, riktar en kraftig formell kritik mot motståndarna i utrikesutskottet är det väl rimligt att begära att man håller reda på händelseförloppet. Herr Ohlin sade också att majoriteten i utskottet inte vill medverka till åtgärder för att påskynda freden i Nigeria. Det är ett fullständigt orimligt påstående, och det är därför ytterligt överraskande att den som gör det inte är närvarande i kammaren, när representanterna för motståndarsidan motiverar sitt ställningstagande. Herr talman! Det är självklart att vi som sysslar med politik här i landet upprörs av det fruktansvärda händelseförloppet i Biafra. Den hunger, det lidande och det dödande som varje dag drabbar en värnlös befolkning är något av det ohyggligaste som vi har upplevt i modern historia. Men de problemen löser man inte genom att följa de rekommendationer som finns i utskottsreservationen, och jag vill här hänvisa till vad utrikesministern har anfört tidigare i dagens debatt. Att beskylla sina motståndare för att inte vara intresserade av att uppnå lösningar av de ytterligt allvarliga problem, som mänskligheten har att brottas med, betraktar jag som ett mycket allvarligt övertramp. Utskottsmajoriteten anser det naturligtvis vara ytterst värdefullt om man kan nå enhällighet vid behandlingen av frågorna i utrikesutskottet, därmed markerande enigheten kring huvudlinjerna i den svenska utrikespolitiken. Vi strävar efter detta, men det kan uppstå situationer då det är omöjligt att uppnå enhällighet. I sådana fall är det viktigt att vi inte överdriver åsiktsskillnaderna. I. fråga om' Biafrakonflikten är åsiktsskillnaderna relativt obetydliga; de gäller frågan om i. vilken utsträckning man tror att ett försök att aktualisera problemkomplexet i FN:s säkerhetsråd är. möjligt och kan påverka utvecklingen gynnsamt.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
Herr talman! Herr Alemyr har säkert lagt märke till att jag är en mycket snäll människa, och den förklaring som jag hade på vad som hände i utskottet var den snällaste mot socialdemokraterna som jag kunde komma på. Nu säger herr Alemyr att motiveringen låg på ett annat plan; det var, säger han, i mycket långa och många föredragningar i utskottet. Det kan jag hålla med om. Men det var just föredragningar. När vi kom fram till realbehandlingen låg majoritetens skrivningsförslag på bordet, och vi hade utan att jag kunde konferera med min partikamrat att ta ställning till det omedelbart eftersom ärendet skulle klaras på ett par timmar under eftermiddagen. I den situationen yrkade jag liksom även herr Ohlin, att frågan skulle bordläggas. Jag bedömde saken så att vi, om vi haft tid på oss, troligen hade kunnat diskutera oss samman. Häremot genmäldes att det var nödvändigt att få upp detta ärende till behandling i kamrarna vid utrikesdebatten. Varför var det så nödvändigt? Vi hade i dag kunnat föra exakt samma diskussion i Biafrafrågan som vi nu gjort och i fortsättningen kommer att göra, även om motionerna hade kommit upp till behandling veckan efter påsk. Det hade då blivit samma diskussion vid två tillfällen, säger herr Alemyr. Ja, det är möjligt, men jag föreställer mig att diskussionen den andra gången då hade kunnat bli mycket kort. Detta är en så viktig fråga, att vi borde ha tagit den lilla olägenhet som detta kunde ha medfört. Jag ansåg att vi inte borde bråka om en så här viktig sak, när det låg inom möjligheternas gräns att komma överens.

Herr talman! Frågan om den nordiska ekonomiska unionen har dominerat debatten under senare tid. Men någon större klarhet kring problemen tycker jag ändå inte har skapats. I remissdebatten anförde jag vissa kritiska synpunkter i denna fråga. Det var någonting som statsrådet och chefen för handelsdepartementet inte tyckte om. Han ansåg väl att vi har en så förträfflig regering, att den kan klara saken ensam, och att den inte bör bli störd i sina ritningar. Emellertid fann handelsministern det vid det tillfället opportunt att mot bättre vetande rikta en anklagelse mot centerpartiet för att detta inte i tid skulle ha bevakat vissa intressen i sammanhanget. För att nu förebygga ytterligare sådana beskylningar skall jag be att få ta detta tillfälle i akt att framföra några reflexioner kring frågan om den nordiska marknaden. Frågan har efter årets remissdebatt debatterats i Nordiska rådets session. Det starkaste intrycket från den diskussionen är att den första allmänna begeistringen har dämpats betydligt. Jag hälsar det med tillfredsställelse. Vi har nämligen ännu fått veta alltför litet om de sannolika verkningarna — såväl de positiva som de negativa — av en sådan tullunion. Vilka näringsgrenar är det som skall göra vinsterna, och på vilket sätt skall vinsterna, utöver dem som bör bli resultatet av en ökad kundkrets, komma fram? Om den saken har det ännu inte lämnats något besked. Jag ställde dessa frågor till en statssekreterare och fick då beskedet, att det är en sak som vi får utreda. Det svaret är ju häpnadsväckande. är det verkligen på det sättet att ämbetsmannakommittén till den 15 juli skall ha utarbetat förslag till traktatbestämmelser, av vilka vi ännu icke känner de praktiska konsekvenserna? Vi skall kanhända göra utredningar om detta sedan vi har fattat beslut? Innan de olika nordiska parlamenten ställs inför konkreta beslut bör ett så omfattande klarläggande som möjligt göras av de sannolika verkningarna av olika åtgärder. Innan dess, menar jag, bör vi ta det lugnt och inte forcera fram beslut i frågor som inte är tillräckligt utredda. Jag delar därför inte den uppfattningen som har framförts tidigare i dag i debatten, näm ligen att det här gäller att skynda på; här är ingen tid att ge bort, har man sagt. Jag tror det är farligt att forcera denna fråga om vi inte känner till konsekvenserna av åtgärderna. Det har redan nu vuxit fram ett omfattande samarbete mellan de nordiska länderna, och det, menar jag, skall hälsas med tillfredsställelse. De nordiska länderna har mer gemensamt än någon annan grupp av länder i världen. Vår gemensamma historia och våra likartade språk är goda grundbetingelser för en fortsatt väg till samförstånd. Det är ingalunda på det sättet att ett nordiskt ekonomiskt samarbete är något nytt påfund. Det har för länge sedan spontant sprungit fram som en produkt av den samhörighet som Nordens folk naturligen känner och som de också bör vara måna om att bevara.

Herr talman! Jag skall inte kommentera herr Hanssons i Skegrie mycket intressanta anförande i annan mån än genom att hänvisa till herr Hedlunds yttrande tidigare i dag, att de uppoffringar som det kan bli fråga om i samband med genomförandet av en ckonomisk union i Norden måste bäras solidariskt. I så fall bör väl vägen vara något jämnare än man möjligen kan tro efter att ha hört herr Hansson i Skegrie. Jag vill göra ytterligare ett par kommentarer till vad som sagts tidigare i dag, innan jag går in på mitt egentliga ärende. Herr Wedén täckte i dag inte hela fältet av den utrikespolitiska debatten. Han hade i förväg delat upp området på olika talare från folkpartiet. Det har ju tidigare klagats på att partiledarna dominerar debatterna och betar av hela området, så att överläggningarna sedan blir intresselösa. Därför hade herr Wedén försökt tillmötesgå den kritiken genom att i dag förfara på annat sätt. Men detta passade inte utrikesminister Nilsson som till sin förfäran upptäckte att han eventuellt skulle behöva lyssna på hela utrikesdebatten, inte bara på partiledarnas anföranden. Ja, det är inte lätt att vara alla människor till lags! I ett av sina anföranden talade utrikesministern sedan i ganska nedlåtande ton om »missionärsinställningen» gentemot utveklingsländerna. Kommunistledaren, "herr Hermansson, instämde helt häri och tillade ordagrant: »Vi skall känna solidaritet, och det är något helt annat!» Herr Hermansson påstod alltså att missionärerna inte känner någon solidaritet med de människor som de arbetar tillsammans med. Det är ett påstående som antingen tyder på en häpnadsväckande okunnighet om missionsarbetet eller också är tillkommet för att skada det missionsarbete som svenska kyrkan och frikyroksamfunden utför. Både herr Hermansson och många u-landsarbetare skulle säkert ha mycket att lära av det energiska och uppoffrande arbete som missionärerna bedriver i utvecklingsländerna. Så några ord i Greklandsfrågan. Alltsedan statskuppen i Grekland genomfördes för snart två år sedan har den nya regimen givit upprepade löften om en återgång till ett demokratiskt och parlamentariskt styrelsesätt, men ingenting tyder på att man ämnar uppfylla de löftena.

De artiklar som innehåller utfästelser om mänskliga frioch rättigheter har inte satts i kraft, politiska partier får inte förekomma och några val till parlament finns inte inom synhåll. I Europarådets rådgivande församling har man visat mycket stort tålamod, och i nära två år har man där velat ge den grekiska regimen en chans att visa att den ämnade återgå till demokrati. Men i januari i år konstaterade man att den grekiska regimen hade brutit allvarligt mot reglerna för medlemskap enligt Europarådets stadga och att Grekland därför borde dra sig ur rådet. Om så inte skedde inom viss tid, rekommenderades ministerrådet att vidta åtgärder enligt artiklarna 3, 7 och 8 i stadgan, d. v. s. ministerkommittén rekommenderades att suspendera eller utesluta Grekland. Nu har det invänts att den anmälan, som gjorts mot Grekland inför kommissionen för de mänskliga rättigheterna för brott mot konventionen, ännu inte har slutbehandlats och att man borde avvakta den behandlingen innan åtgärder vidtages. Jag tror att det inte minst med tanke på den formulering som använts i regeringsdeklarationen är angeläget att påpeka att Europarådsförsamlingen inte på något sätt åberopar konventionen om de mänskliga rättigheterna, när man rekommenderar ministerkommittén att vidta dessa åtgärder. Frågan huruvida ett brott har begåtts mot konventionen är sub judice och avgöres i ett senare skede. Det torde vara omöjligt för Europarådets rådgivande församling att grunda ett beslut om att rekommendera suspension på ett sådant förhållande. Nej, man stöder sig helt på Europarådets stadga, där det i artikel 3 sägs att varje medlemsstat måste ha en parlamentarisk demokrati och uppriktigt och effektivt måste samarbeta inom Europarådet för att uppnå dess syfte. Inte ens den grekiska regimen själv förnekar att Grekland för närvarande bryter mot reglerna för medlemskap enligt Europarådets stadga. Det kan finnas vissa risker att man också inom ministerkommittén — när denna fråga tas upp där i maj — kan invända att man måste avvakta kommissionens och eventuellt ministerrådets ställningstagande i frågan om konventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är därför jag tycker att det är så angeläget understryka, att åtgärder nu måste grundas på Greklands brott och kränkning av Europarådets stadga. Det finns personer som brukar anföra andra skäl mot att Grekland skulle lämna Europarådet. Man hänvisar till strategiska skäl och talar om faran för en kommunistisk regim i Grekland 0. S. Vv. Det är min fasta övertygelse, herr talman, och den är baserad på många samtal med greker som representerar båda sidorna, att en långvarig diktatur i Grekland ökar riskerna för en polarisering av ståndpunkterna i detta land. Den skulle kunna ge en grogrund för en kommunistisk underjordisk rörelse som riskerar att växa. Hittills har det funnits förutsättningar för en bred samlingsregering i Grekland för den händelse diktaturen skulle upphöra, och detta skulle innebära en ökad både ekonomisk och politisk stabilitet i denna del av världen. Det vore beklagligt om denna möjlighet till en bred demokratisk samling i Grekland skulle spelas bort av de grekiska överstarna. Jag noterar emellertid med stor tillfredsställelse att regeringen med kraft kommer att verka inom ministerkommittén för att Europarådets rådgivande församlings rekommendation skall följas, och det är många i vårt land som kommer att följa ministerkommitténs sammanträde i London i maj med mycket stort intresse. Den andra frågan som jag i mycket stor korthet skall ta upp är den intressanta upplysning, som lämnas i regeringsdeklarationen, att den svenska regeringen i början av året i EEC-huvudstäderna ånyo erinrat om att dess ansökan från juli 1967 innebär att regeringen under den självklara förutsättningen att neutralitetspolitiken kan fullföljas kan tänka sig medlemskap. För den som gång på gång i den europeiska debatten hört talas om »de fyra ansökande länderna» — och härmed avses Storbritannien, Norge, Danmark och Irland, medan Sverige glöms bort — är det glädjande att höra att regeringen understrukit detta. Om det skulle dröja mycket länge innan det kan bli aktuellt att utvidga EEC, pågår det dock en serie samtal på olika områden om möjligheterna att i avvaktan på en sådan lösning kunna få till stånd överenskommelser på handelsområdet, på det teknologiska området och på det monetära området. I dessa diskussioner hör man gång på gång talas om att »de fyra ansökande länderna» kanske skulle inbjudas att delta i sådana samtal, och därvid glöms Sverige bort. Till och med en sådan man som den engelske finansministern Jenkins sade i januari i Europarådets rådgivande församling att man hade diskuterat om inte »de fyra ansökande länderna» också skulle kunna få delta i europeiska samtal om monetärt samarbete. Det är ju fantastiskt att han uteslöt Sverige, som dock varit med och beta lat stora pengar för detta monetära samarbete. — När finansminister Jenkins blev uppmärksamgjord på att han talat om »fyra stater» skyndade han sig att säga: Givetvis skall Sverige vara med i sammanhanget. Men här har blivit en ordets makt över tanken. Man talar gång på gång om »de fyra ansökande staterna». Därför vill jag till sist uttrycka förhoppningen att regeringen skall se till att synpunkterna på frågan inte bara understryks på ambassaderna och i slutna rum på kontinenten och att regeringen inte heller inskränker sig till denna deklaration i riksdagen, som jag naturligtvis hoppas skall få spridning. Nej, man bör också i den allmänna europeiska debatten från regeringshåll — och det brukar finnas tillfälle därtill — understryka dessa synpunkter.
Herr talman! I dagens regeringsdeklaration liksom i de senare anförandena av utrikesministern har — som vanligt, skulle jag vilja säga — de problem som gäller vår egen världsdel kommit något i skymundan. Men eftersom vi lever i Europa måste väl ändå utvecklingen i vår världsdel och våra möjligheter att påverka den alltid utgöra ett av de främsta spörsmålen i en debatt om svensk utrikespolitik. Nu sade utrikesminister Nilsson i sitt inledningsanförande att människor och nationer har kommit varandra närmare och att vår grannes problem har blivit våra egna. I dagens krympande värld, fortsatte utrikesministern, är vi alla grannar. Det är riktigt. Men det förefaller mig som om — jag tillåter mig att använda detta uttryckssätt — våra mesta grannar är de som finns längst bort från oss. Jag hade tänkt att i detta anförande endast fästa uppmärksamheten på vissa tendenser i de östeuropeiska länderna — tendenser som jag tycker i allt för ringa grad uppmärksammas i vårt land. För några veckor sedan höll de jugoslaviska kommunisterna en partikongress som blev märklig i flera avseenden. Det fattades en rad beslut som betyder att Jugoslavien nu ämnar genomföra en grundligt reformerad socialism, att statens inflytande över näringslivet minskas ytterligare, att den enskilda företagsamheten stimuleras och att det skall bli lättare för både människor, varor och kapital att passera Jugoslaviens gränser i båda riktningarna. Partikongressen blev också märklig därigenom att Tito åter i skarpa ordalag fördömde ockupationen av Tjeckoslovakien och därmed återigen poängterade, att han bestämt tar avstånd från Brezjnevdoktrinen med allt vad den innebär av ingripande från Sovjet mot satellitstater som inte följer de rena socialistiska lärorna. Mitt andra exempel hämtar jag från Ungern, där man sedan ett år tillbaka genomfört en rad ekonomiska reformer som i likhet med de jugoslaviska syftar till att steg för steg eliminera den statliga centraldirigeringen av närings livet, till att främja en socialistisk marknadshushållning — om man får kalla den så — samt till att företag skall kunna sköta sig själva och gå med vinst. Man planerar lättnader för utrikeshandeln och tänker införa ett prissystem som liknar det som tjeckerna en gång hoppades kunna genomföra i sitt land. Precis som i Jugoslavien vill man i Ungern även utveckla och främja det ekonomiska samarbetet med de demokratiska länderna i västra och norra Europa. Mitt tredje och sista exempel hämtar jag, herr talman, från Östtyskland. För ett par veckor sedan ägde Leipzigmässan rum. Där inträffade det att i varje fall en större västtysk koncern hade en utställning gemensamt med ett större statsägt östtyskt företag. Både Frankfurter Allgemeine Zeitung och Suddeutsche Zeitung skrev att nu hade det blivit töväder och islossning i relationerna mellan öst och väst. Man talade också om att de banketter som hölls i samband med mässan var rena förbrödringsfesterna. Jag skall gärna medge, herr talman, att de tre exempel som jag nämnt vart och ett för sig kanske inte är så märkligt, men om man ställer dem tillsammans får man ett mönster som ändå är värt att iakttaga. Jag menar att det är detta som vi i vårt land i alltför ringa utsträckning har beaktat. Dessa mera begränsade frågor har vi inte satt in i de sammanhang där de hör hemma. Jugoslavien har utan tvekan kommit längst i fråga om liberaliseringen, men också i Ungern är stora ting på gång. I Tjeckoslovakien vet vi att nyordningen skedde alltför snabbt med de svåra bakslag som blev en följd därav. Vi har anledning att tro att Östtyskland bereder sig på en ekonomisk återhämtning av stora mått, och i Rumänien påbörjas en industrialisering med benäget bistånd av såväl italienska som västtyska och franska storföretag. Vem vet vad som egentligen händer i Sovjetunionen själv? Trenden att ersätta statlig centraldirigering med någon form av marknadshushållning bör enligt min mening uppmärksammas i mycket större utsträckning än vad som för närvarande sker. Det är inte bara det att vi här i Sverige i vår utrikespolitiska debatt bör fästa uppmärksamheten på dessa frågor, utan vi bör också medvetet sträva efter att utöka våra handelspolitiska förbindelser med dessa länder. Vi bör sträva efter att främja utbytet av kulturella, vetenskapliga och tekniska frågor, och jag tror att vi på ömse håll har mycket att hämta om våra länder konfronteras med varandra. Utrikesministern talade om det angelägna i att man försöker minska motsättningarna mellan fattiga och rika län der. Han kunde kanske ha tillagt att det också är angeläget att vi försöker hjälpa de länder och de folk som i dag är ofria att kunna föra en tillvaro i mera demokratisk riktning och med större frihet för den enskilda människan. Jag tror att vi också i det hänseendet har en mission att fylla, men förutsättningen, herr talman, för att vi skall kunna spela en roll i dessa avseenden är att vi själva för en ekonomisk politik, som inte leder till en ökad statlig dirigering och därmed går åt det håll från vilket dessa länder egentligen vill fjärma sig. En förutsättning är också att vi verkligen försöker slå vakt om vår demokrati så att denna inte blir missförstådd.

Herr talman! Har den svenska staten över huvud taget ett manöverutrymme för att kunna medverka till en social och ekonomisk utveckling i de fattiga länderna? Det finns grupper som bestrider detta från vitt skilda utgångspunkter. Det finns både en konservativ och en radikal determinism i synen på Sverige och den tredje världen. De radikala deterministerna menar att väpnade revolutioner är både nödvändiga och ofrånkomliga i nästan hela den tredje världen. — Utvecklingssamarbete, = biståndspolitik och liknande från vår sida är meningslöst och innebär snarast ett förstärkande av det förtryck som de fattiga folken lever under och en ytterligare påspädning på de rika ländernas utsugning, säger man. Den konservativa determinismen ser i stället fattigdomens orsaker hos de fattiga folken själva. De måste själva lösa sina problem och lära sina egna läxor, säger man, ungefär som vi här i Europa har gjort under tidigare århundraden. Med denna syn blir bistånd och utvecklingssamarbete allmosor, det blir ett lindrande av nöden men ingenting mera. Det finns en liberal variant av denna uppfattning. Bara genom att stödja de ekonomiska marknadskrafterna och ge dem fritt spelrum kan man få en rationell arbetsfördelning och höja levnadsstandarden i den tredje världen, säger man. Staten kan puffa på denna process genom att göra kapitalet fritt rörligt. Genom att stödja privatföretagens etablering i u-länderna kan man skynda på den osynliga handens arbete. Är determinismen nödvändig med dess snäva syn på den statliga politikens möjligheter? Jag tror inte det. Visserligen tror jag som de socialistiska kritikerna att u-ländernas fattigdom i dag på många håll inte i första hand är en följd av anonyma marknadskrafter. Det är uppenbart att de rika ländernas kolonialpolitik har drivit tillbaka flera fattiga länder till en relativt sett värre fattigdom än under tidigare perioder. De europeiska ländernas kolonialisering av Asien är kanske det bästa exemplet på detta. I Indien fanns vid engelsmännens ankomst en spirande, delvis väl utvecklad textilindustri, skeppsbyggeri och mycket annat. Engelsmännen bröt sönder denna industrialiseringsprocess med militära maktmedel och gjorde om Indien till ett råvaruproducerande område, som sedan fick ge England billiga råvaror till dess industrialisering. U ländernas fattigdom i dag måste i viss utsträckning ses i samband med det kapitalistiska ekonomiska system som har rått och råder i de flesta rika länder. Var kommer Sverige in i detta sammanhang? Hur snärjda är vi av synliga avtal till gagn för de rika länderna, av osynliga överenskommelser mellan de multinationella storföretagen? Har vi ett manöverutrymme för att bidra till en dräglig försörjning och en jämn fördelning av tillgångarna i de fattiga länderna? Vi kan på kort sikt i allmänhet inte hindra de alltmer internationaliserade svenska storföretagen att driva en egen utrikespolitik genom sina investeringar och försäljningar. Därtill har samhället ännu tyvärr alltför liten makt över kapitalförsörjningen. Men vi kan redan nu göra, och gör också i viss utsträckning, direkta statliga insatser, som främjar en social utveckling och en jämn fördelning. Också om våra insatser är små kan de få en stor marginell effekt i vissa områden. Flera av de länder i den tredje världen som allvarligt arbetar efter en social utvecklingsplan motarbetas eller får ett obetydligt stöd av de västeuropeiska och nordamerikanska staterna. Här är ett svenskt samarbete särskilt motiverat. Det gäller stödet till de sociala befrielserörelserna. Här kan politiska rörelser som det socialdemokratiska partiet spela en roll. Vi stöder och samarbetar aktivt med en lång rad sociala frihetsrörelser i Afrika, i Sydöstasien och i Latinamerika. Men det gäller också statligt bistånd till sådana sociala befrielserörelser som de facto administrerar — betydande <:landområden. PAIGC i det s.k. Portugisiska Guinea och Frelimo i Mocambique driver ambitiösa jordbruksprogram, har ett utbyggt :skolväsen med ungdomsoch vuxenutbildning, upprättar ett nät av sjukvårdsstationer och driver kampanjer för elementär hälsovård. Särskilt PAIGC får mycket litet stöd utifrån för detta so <ciala utvecklingsarbete, som bedrivs i krigets mitt. Det gäller vidare ekonomiskt och tekniskt bistånd till länder som arbetar efter en social utvecklingsplan. Det öka de biståndet till Tanzania är glädjande i detta sammanhang. Ambassaden i Hanoi ger oss möjligheter till utvecklingssamarbete med Nordvietnam. Jag vill understryka vikten av att den svenska insatsen i Vietnam inte inskränks till en humanitär hjälp och ett återuppbyggnadsbistånd utan planeras som ett mera långsiktigt industriellt utvecklingssamarbete, om detta är Nordvietnams Öönskan. Det gäller också ekonomiskt bistånd till Swaziland, det gamla brittiska protektoratet i södra Afrika som blev självständigt i höstas — ett sista andningshål för den sydafrikanska oppositionen. Risken för att Swaziland blir en sydafrikansk lydstat, ett Bantustan, om inte bistånd utifrån ges för den ekonomiska utvecklingen, är överhängande. Landet är litet men rikt på utvecklingsbara mineraler. Men tiden är knapp. Det gäller samarbetet med Kuba som starkt bör intensifieras. Där blir den nya ambassaden en god hjälp för att stimulera till ökad handel och ökat kulturellt utbyte; på det sättet bidrar vi till att bryta den isolering som USA och andra rika länder har tvingat fram. Det gäller slutligen — för att återvända till ursprunget — hela inriktningen av vår handelspolitik. De handelspolitiska uppoffringar som vi är beredda att göra betyder på längre sikt mycket mer än de penninggåvor som vi ger, vare sig de utgör 1, 2 eller flera procent av bruttonationalprodukten. Förr tvingade västvärlden u-länderna med militära maktmedel att bli råvaruproducenter som gav oss en billig industrialisering. I dag tvingar den rika världen u-länderna att stanna kvar som råvaruproducenter och motverkar deras industrialisering med tullpolitiska och handelspolitiska maktmedel. Det sker genom att hålla låga tullar på råvaror men avskräckande höga tullar just på förädlingsmomenten, på industrialiseringsprocessen, genom <kvotering av industrivaruimport från u-länder 0. s. V. Sverige är som bekant ett av de få rika länder som över huvud taget gått med på att förhandla på u-ländernas egna villkor i UNCTAD. Men också vi är bundna av det nät av internationella avtal som gynnar den rika världen. Något kan vi dock göra. Inte minst viktigt är det att vi sätter in strävandena till en nordisk tullunion i detta sammanhang: att minska spärrarna för u-ländernas industrialisering. Handelsministern har i Nordiska rådet understrukit vikten av att Nordekländerna bör arbeta gemensamt i internationella organ för preferenser till uländernas förmån. Man kan gå vidare och fråga om inte preferenser för något eller några av våra huvudmottagarländer på längre sikt kan tänkas också inom Nordeks ram genom associeringsavtal eller på annat sätt. Det kan synas orealistiskt att väcka denna fråga vid ett tillfälle när arbetet på att jämka interna nordiska intressen är svårt nog, men jag tror ändå inte att denna aspekt får tappas bort. Det effektivaste stödet på lång sikt för våra huvudmottagarländer blir en kombination av tulloch handelspolitiska preferenser, av bistånd till industriuppbyggnad och av stimulans till marknadsföring. Detta är några bidrag som vi kan ge, men de bör ges på sådant sätt att det inte blir de lågavlönade här som med sysselsättningssvårigheter får betala vår solidaritet; den måste betalas av hela folket genom resurser till intensifierad arbetsmarknadsoch näringspolitik — den nationella och den internationella jämlikheten betingar varandra. Vi har alltså enligt min mening ett visst manöverutrymme för en internationell solidaritetspolitik, även om vi i många avseenden är hårt bundna vid det skyddssystem som den rika världen har byggt upp. Det manöverutrymmet skall vi använda inte med ett slags hjälparattityd, utan vi måste blygsamt arbeta för att den fattiga delen av världen skall få en rättvis andel av jordens till gångar. Det målet kan synas totalt orealistiskt eller långt avlägset i en tid då klyftorna i stället vidgas mellan fattiga och rika, när stormakternas makt över naturtillgångarna växer, när outnyttjade naturtillgångar kan inmutas fotografiskt från rymdsatelliter. Men utan det målet, att jämnt fördela överflöd och nödtorft, har det politiska arbetet ingen mening, vare sig här hemma eller ute i världen.

Herr talman! Jag skall begränsa mitt anförande till några reflexioner kring frågan om det nordiska ekonomiska samarbetet. Jag vill redan från början deklarera, att jag ser mycket positivt på ett utvidgat ekonomiskt samarbete i Norden. Små länder som de nordiska måste gå vidare på samarbetets väg om de skall lyckas bevara dynamiken i sitt näringsliv och hävda sig i den internationella konkurrensen. På sikt bör ett sådant samarbete leda till en bättre resursfördelning till fördel för oss alla. Ett nordiskt samarbete bör vara resultatgivande främst beträffande forskning, utbildning, näringspolitik, konkurrensregler och beträffande handelspolitiken, både inbördes och i förhållande till tredje land. På handelspolitikens område har det nordiska samarbetet redan gett mycket goda resultat. Jag tänker då främst på det framgångsrika gemensamma uppträdandet i Kennedyronden. Detta kunde ske inom ramen för redan etablerat samarbete i Norden och inom EFTA. En tullunion med de institutioner som därvid byggs upp skulle naturligtvis stabilisera det ekonomiska samarbetet såväl inom unionen som gentemot tredje land. Vi har emellertid redan nått ganska långt i samarbetet i och med att vi har tullfrihet på industrivaror och en fri arbetsmarknad inom Norden. Vi har ett gott samarbete på luftfartens område och ett begynnande samarbete på sjö fartsområdet. Takten ökas kraftigt när det gäller integreringen på industriområdet mellan företag i de nordiska länderna. Samarbetet har hittills vuxit fram på ett naturligt sätt när det varit möjligt att åstadkomma ekonomiska vinster utan att störa andra områden av näringslivet. Mycket tyder på att vi ännu bara står i början av ett utvecklingsskede i det nordiska samarbetet. Jag tror mycket på denna utveckling även om vi inte skulle lyckas med planerna på tullunionen. Mot bakgrunden av de resultat som redan uppnåtts bör vi nog inte överdramatisera följderna av ett eventuellt misslyckande i de pågående förhandlingarna. Alla demokratiska partier och regeringarna i de nordiska länderna önskar att förhandlingarna om en tullunion skall gå i lås. Men vi får inte blunda för att alla länder har sina svårigheter att bemästra och att inget land kan underlåta att ta hänsyn till dessa. Såväl inom respektive länder som länderna emellan måste den regeln gälla, att ingen enskild grupp skall bära omställningsproblemen, utan dessa måste solidariskt bäras av hela folket. Det bör underlätta möjligheterna att nå en överenskommelse. Vi har inom alla nordiska länder strukturproblem, och dessa måste lösas med försiktighet. I annat fall blir det svårt att undgå inre politiska störningar, och sådana skulle skada förutsättningarna för fortsatt utvidgning av samarbetet. Det råder stor enighet om att ett utvidgat nordiskt samarbete i form av en tullunion skulle grundlägga förutsättningarna för en ökad slagkraft på världsmarknaden och en expansiv ekonomisk utveckling i Norden. Vi måste samtidigt konstatera att en tullunion inte nu löser de mest akuta handelsproblemen för de nordiska länderna inom Nordens gränser. Därvidlag kompletterar dessa länders näringsliv varandra inte särskilt väl. Den större hemmamarknaden inom Norden måste emel lertid på längre sikt få stor betydelse. Sverige och Finland är neutrala stater. Detta kräver särskilda hänsyn bl.a. beträffande försörjningen av livsmedel. Norges, Sveriges och även Finlands geografiska utsträckning skapar också problem. En fri jordbruksmarknad är enligt min mening av dessa skäl inte aktuell. En av Nordek föranledd hårdare strukturrationalisering för jordbruket i Sverige än vad riksdagen beslutade år 1967 kan inte accepteras för vårt land. Det skulle innebära risker för vår neutralitet, vilka jag hoppas att en överväldigande majoritet av vårt folk inte vill ta. Det skulle också innebära att större delen av vårt odlingslandskap lades öde. Norrland skulle drabbas särskilt hårt, och knappast någon jordbruksproduktion skulle bli möjlig i detta område. De redan mycket svåra problemen där skulle ytterligare förvärras. Att i ett avtal om tullunion smälta samman de olika nordiska ländernas näringsliv är ingen lätt uppgift. Det är många tusen människors öden som berörs. Även om enighet redan uppnåtts i ämbetsmannaöverläggningarna om 75—580 procent av varuområdet, är de återstående frågorna utomordentligt svårlösta. Det är inte bara jordbruksfrågan som utgör ett problem. Den danska industrin har för sin del, för att ta ett exempel, visat på att kostnadsfördyringar skulle uppstå som skulle få mycket svåra verkningar. Jag skall, herr talman, inte ta upp tiden med att räkna upp fler problem. Gemensamt för alla länderna är emellertid att problemen ligger nära i tiden medan de stora vinsterna ligger i en mer oviss framtid. Jag tror att folk i allmänhet kommer att uppleva situationen så. Samarbetet och dess former måste därför ha sin grund i reella fördelar som är uppenbara för människorna. Ingen kan ju i dag ange en lösning som leder fram till en överenskommelse. En sådan kräver eftergifter från alla, och en eftergift kan vara den att tullunionen inte kan bli så hel och fullgången som man väl i och för sig skulle kunna önska. Det nordiska samarbetet är, som jag ser det, mera motiverat av nödvändigheten av samarbete på grund av våra respektive länders litenhet i världen än av möjligheterna att för dagen komplettera varandras näringsliv sinsemellan. En tullunion är en avancerad och effektiv form för samarbete på det ekonomiska området. Men även en sådan kan inrymma modifikationer och särskilda bestämmelser. Särskilt torde detta vara nödvändigt på jordbruksområdet, men även inom andra områden blir nog särbestämmelser nödvändiga. Herr talman! Trots alla dessa svårigheter borde det finnas goda förutsättningar att nå ett avtal om ett nära samarbete. Jag har hört många som har uttalat att Nordekfrågan är en ödesfråga för nordiskt samarbete och för den ekonomiska utvecklingen i Norden. Jag har svårt att känna denna ödesmättade dramatik. Jag tror nämligen på en successiv utveckling mot ytterligare samarbete, oavsett om det blir en tullunion eller inte. Vi har kommit långt på väg, och allt tyder på att samarbetet innebär reella fördelar för Nordens folk.

Herr talman! Jag vill i kväll tala om två stora tragedier. Den ena är den katastrof som inleddes för ett par år sedan och som kostat fler människor livet än någon annan konflikt efter det andra världskriget. Det är alltså kriget i Biafra. Den andra tragedin tycks vara en av mänsklighetens eviga följeslagare. I ett par tusen år har den drivit fram förföljelser och utrotning, förgiftat förhållandet mellan människor och nationer. Det är antisemitismen, hetsen mot judarna. Biafra är den här debattens huvudfråga. Det är en konflikt som inte passar in i de ideologiska mönster och scheman som en del älskar att betrakta krig och kriser efter. Den ena parten stöds dels av ett land som brukat betraktas som demokratins och parlamentarismens säkraste fäste, Storbritannien, dels av den nation som är den mäktigaste diktatur historien känner, Sovjetunionen. Den andra parten har på sin sida ett par av de afrikanska länder som vi starkast sympatiserar med, Tanzania och Zambia. Den stöds av allt att döma också indirekt, och med dubiösa motiv, av Frankrike och Portugal. Det är lätt att förstå att så egenartade kombinationer skapar osäkerhet och förvirring hos dem som vill ta ställning. Men det får inte leda oss till tystnad om Biafrakrigets politiska innebörd. Jag tror att en politisk lösning kräver att Biafra i framtiden får en mycket mer självständig ställning än tidigare. De klyftor mellan folkgrupper som kriget är ett uttryck för och själv har skapat kan inte fyllas igen enbart genom att man återgår till tidigare förhållanden. Om biafranernas självstyrelse i någon form skall sökas genom att landet blir en egen republik eller en del i en ny federation med mera självbestämmande för Biafra kan det vara svårt att ha en bestämd mening om. Men det är osannolikt att man utan lösningar av det slaget kan nå en varaktig fred. Men det är klart: det finns en annan väg att göra slut på kriget. Den vägen har av engelsmännen kallats för a quick kill, ett snabbt dödande, en omedelbar militär triumf för Lagosregeringens styrkor. Den tanken bestämde mycket av Englands hållning när inbördeskriget startade för snart två år sedan. Det var ett skäl för den omfattande vapenexporten till den federala sidan. Det var bara det felet med teorin, att den inte räknade med Biafras motståndskraft och stridsvilja. I stället för a quick kill har vi fått ett så utdraget och fruktansvärt direkt och indirekt dödande, att en del iakttagare tror att kriget redan krävt omkring en miljon dödsoffer. Därför har debatten om vapenexporten till Nigeria varit intensiv det senaste året. Att kritiken främst kommit att riktas mot Sovjet och England är naturligt. Många känner mindre indignation mot dem som, oavsett motiv, stöder den militärt underlägsna parten än mot de stormakter som hjälper den sida som är överlägsen. Att utan reservationer fördöma de sovjetiska vapensändningarna är därför självklart. Mycket talar för att man skulle ha uppnått ett vapenembargo, om «Sovjetunionen varit beredd att delta i ett sådant. Men samtidigt upplever de flesta av oss den väldiga svårigheten att påverka den supermakt som sänder bombplan till Nigeria, som återupprustat arabstaterna med nya risker för ett nytt krig och som nu ockuperar Tjeckoslovakien. Man ställer mycket större moraliska krav på Storbritannien. Och kritiken mot de engelska vapensändningarna är hårdast och mest utförd i själva Storbritannien. För knappt två veckor sedan hölls en lång debatt i det engelska underhuset om Nigeria. En serie tal och dueller gav bilden av ett parlament, fyllt av både djup samvetsnöd och kall maktpolitik inför katastrofen i Biafra. Vi känner argumenten för fortsatt brittisk vapenexport. England måste behålla sitt inflytande i Lagos. England måste stödja en medlem av samväldet som hotas av uppror. England skulle lämna fältet fritt för Sovjetunionen, om vapensändningarna inställdes. England skulle inte kunna driva fram ett vapenembargo, om man dessförinnan ensidigt inställt sina egna leveranser. England har stora ekonomiska intressen i Nigeria. Motsidans sakskäl är lika kända. Det är inte Englands uppgift att genom vapensändningar förlänga blodbadet i Biafra. England kan omöjligt verka som medlare, om landet ensidigt tar ställning för den ena parten och mot den andra. England har inte uppnått något väsentligt positivt genom den vapenexport som hittills pågått. England komprometterar sig i omvärldens ögon genom att bli indirekt ansvarigt för kriget. Det kanske avgörande moraliska dilemmat för engelsmännen är följande. Sovjet säljer alltmer vapen till Nigeria, får troligen större inflytande där, tycks inte ha några planer på att avbryta vapensändningarna. Om England då upphör med sina leveranser, kan det betyda att Sovjet fyller ut tomrummet och ökar sina sändningar. På vilket sätt har då Storbritannien underlättat en fredlig lösning? Låt oss anta att verklighetsbeskrivningen bakom den frågan är riktig; det är långtifrån säkert att den är det. Det är ändå, tror jag, moraliskt omöjligt att fortsätta vapensändningarna bara därför att någon annan går in i stället, om vi inte gör det. Ledaren för det liberala partiet i England Jeremy Thorpe uttryckte den tanken på följande sätt i sitt utomordentliga anförande i samma underhusdebatt: När vi frågar: »Vad tjänar det till att upphöra med vapensändningarna — tvår vi inte då våra händer på samma sätt som Pontius Pilatus?» Jag tror inte att det ligger i vårt lands intresse att stå till tjänst som vapenleverantör vid inbördeskrig. Och när man säger att om vi inte gör det, så kommer någon annan att göra det, så är det det svar man fått »av narkotikalangaren och av svartabörshajen genom alla århundraden>. Så långt Jeremy Thorpe. Jag har den största sympati för den hållning som den engelske liberale ledaren här har intagit. Han stöds i England av en bred opinion över partigränserna. Vi bör stärka den opinionen genom att ansluta oss till den. Ett öppet och rejält svenskt avståndstagande från den engelska vapenexporten — liksom från den sovjetiska — bör vara ett inslag i en mer aktiv politik från vår sida i ansträngningarna på att få ett slut på kriget om Biafra. Reservationens förslag om en nordisk aktion för ett vapenembargo är ett initiativ som vi bör ta. Om Biafrakonflikten är en ganska ny fråga är antisemitismen en av de äldsta man kan tänka sig. I några tusen år har judar förföljts och ibland förintats för sin tro och sitt ursprung. I nästan alla århundraden har diskriminering av judar förekommit. Den har varit mer eller mindre hård, mer eller mindre omfattande — men den har nästan alltid funnits där som ett inslag i samhällen av helt olika typ och i helt olika utvecklingsstadier. I vår tid har antisemitismen gått mot ett slags fulländning i brutalitet och slutgiltighet. Sex miljoner mördade judar orkade Hitler och hans anhang med innan nazismen besegrades. Efter andra världskriget trodde säkert många att antisemitismen var så definitivt komprometterad att den inte längre kunde vara ett problem. Ingen regim vågar driva dess teser och ingen regering vågar utsätta judarna för förtryck och trakasserier. Ty den regering bas av ett så kraftigt fördömande av världsopinionen att den kommer att tvingas till reträtt och anständighet. Det gick inte så. Antisemitismen 1lever vidare. I demokratierna är den så noga övervakad att den i regel inte utgör något allvarligt problem. Det är värre i de länder där gruppdiskriminering och grupphets inte brännmärks av en allmän opinion, av självständiga organisationer eller av en fri press. Under Stalins tid utrensades i Sovjet ett stort antal judar från ledande befatningar. Men avstaliniseringen satte inte punkt för antisemitismen. På 1960-talet har den åter ökat. Nu, efter sexdagarskriget, är antisemitismen i Sovjet och Östeuropa så påtaglig att den åter är ett brännande problem. Men, någon kan invända, nu gäl ler det inte antisemitism. Vad som nu propageras i kommunistländerna är antisionism, vilket är något helt annat. Jag medger gärna att det kan vara svårt ibland att dra en gräns mellan antisemitism och antisionism i uttalanden och karikatyrer. Kritik mot Israel och mot idén om Israel kan ofta te sig som något värre, som en ny hets mot det folk som så ofta levt i utplåningens skugga. Och visst kan vi som lever i Europa i dag vara överdrivet känsliga för formuleringar som så snabbt leder våra tankar till Tredje rikets propaganda. Men även om gränsen ibland kan vara svår att dra är det ändå alltför tydligt att nu har åter antisionismen i Sovjet och Polen i stor utsträckning slagit över i antisemitism. »Det är antisemitism när någon angriper juden därför att han är jude.» Så sade Wladyslaw Gomulka i ett tal för ett år sedan. Det är just detta — man angriper judar därför att de är judar — som nu sker både i Sovjet och i Gomulkas eget land. Denna diskriminering tar sig många uttryck. Man förhindrar undervisning i jiddisch och hebreiska, trots att mängder av andra språk lärs ut till etniska minoriteter. Man försvårar eller förhindrar utgivningen av tidningar på de judiska språken. Man minskar år från år antalet synagogor — antalet är redan nu nere i omkring 60 stycken. Det finns ingen judisk teater i Sovjet; den sista stängdes av Stalin. Praktiskt taget inga böcker trycks längre på jiddisch. Andra folkgrupper i Sovjet, vilka är mycket mindre än de 2 å 3 miljoner judar som finns där, ges betydligt större frihet och resurser. Alvar Alsterdal är den kanske främste svenska experten på judarnas förhållanden i de kommunistiska länderna; jag utgår i hög grad från de fakta han har presenterat. Enligt Alsterdal pågår just nu i Sovjetunionen en systematisk utarmning i kulturellt avseende av den judiska folkgruppen. En annan bedö mare har beskrivit den tendensen som »kulturellt folkmord». I det kommunistiska partiet och i förvaltningen är judarna klart underrepresenterade i förhållande till den andel de utgör av befolkningen. I diplomatin och i krigsmakten, där de tidigare var ganska många, är de nu försvunna. Samtidigt hindrar man judarna från att utvandra till Israel. I strid med tidigare löften låter man dem inte återförenas med sina familjer i andra länder. Mosaiska trosbekännare diskrimineras också på andra sätt. I den antireligiösa propagandan är utfallen mot judarna särskilt hårda och långtgående. I en bok av en ledande sovjetisk antisemit sägs, att judaismen och sionismen har samma mål: att »>andligen förslava hela mänskligheten». Medan man förhindrar tryckningen av judiska böcker, publicerar man alltså skrifter med våldsamma utfall mot judarna i Sovjet och ute i världen. Vad det kommunistiska partiet i Sovjet strävar efter tycks vara att ta bort allt som kan finnas kvar av judiska traditioner, religionsutövning och nationellt medvetande. Efter junikriget mellan Israel och arabstaterna för snart två år sedan har kampanjen och propagandan skärpts och blivit mera extrem. Nu anklagar också de centrala sovjetiska tidningarna judarna för sammansvärjningar och imperialism och för att använda nazistiska metoder. Man talar om »sionistiska gangsters> och publicerar karikatyrer, där judar och israeler beskrivs som Hitlers efterföljare och mänsklighetens dödgrävare. En rad av de teckningarna från senare år har tryckts i en svensk, dokumentär skrift. I sin vulgaritet och hatiskhet påminner de på många sätt om nazismens bildpropaganda i Der Stärmer och andra antisemitiska tidningar för 30 år sedan. I Polen har kampanjen gått ännu längre, vilket herr Wedén tog upp. De antijudiska utrensningarna där har bli vit en del av maktkampanjen inom det kommunistiska partiet. Flera tusen judar har lämnat Polen sedan sexdagarskriget. Ännu fler väntar på att få göra det. Ändå var det inte många tusen judar som fanns kvar i Polen efter kriget sedan Hitlers gaskamrar och avrättningsbataljoner hade gjort sitt och se dan merparten av de överlevande utvandrat till Israel. Det är nästan ofattbart att just i det land, som rymde Auschwitz och andra dödsfabriker, en ny totalitär regim nu skall utnyttja den kvarblivande folkspillran för att i maktpolitiska syften vädja till en latent folklig antisemitism. Polen håller, enligt Alvar Alsterdal, på att bli >judenrein>: Jag sade att i demokratierna är vaksamheten mot antisemitiska uttryck och tendenser så stor att det inte är något överhängande problem. Men det finns skäl att betona att den vaksamheten måste skärpas efter sexdagarskriget: Att vi fått en intensiv debatt om Mellersta Östern är glädjande. Kanske har ingen konflikt efter andra världskriget, med undantag för Kubakrisen 1962; varit farligare för världsfreden än just junikriget. Kanske är nu ett nytt krig under uppsegling. De mänskliga lidanden som möter besökare i flyktinglägren är skakande. De politiska problemen med de ockuperade områdena; med militära konfrontationer och ömsesidiga repressalier och ett aldrig vikande hot mot Israels existens — att allt detta diskuteras är angeläget. Att också Israels politik och avsikter gran skas och kritiseras, liksom andra länders politik, är helt i sin ordning. Men det senaste året har ibland, också i den svenska debatten, smugits in tonfall i kritiken mot Israel och sionismen som i sina överdrifter, generaliseringar och fördömanden lätt kan komma att vädja till antisemitiska stämningar och fördomar. Staffan Beckmans bok »Palestina och Israel» är det värsta exemplet hittills.

Här har han i en enda mening samlat ett antal klichéer som många tycker sig ha hört förr. Det skramlar och det prasslar i judarnas insamlingsbössor, de når sina mål med ränker, våld och intriger. Sådant är inte utrikespolitisk analys — det är brutala gruppfördomar med en ohygglig klang i formuleringen. "Det senaste inslaget i kampanjen mot Israel är att jämföra judarnas avsikter med nazismens.

Och de bortser också helt ifrån att araberna i Israel t.ex. har fulla medborgerliga rättigheter. Att avslöja falskheten i en kampanj av det slaget är viktigt. Det kunde t.ex. vara naturligt att en ung socialdemokratisk riksdagsman som Mats Hellström säger sin mening om den propaganda som hans SSU-kamrater i Stockholm nu bedriver. Jag hoppas att han inte föredrar att vara lika tyst om den saken som han numera är om Portugal, EFTA och Cabora Bassa. I den frågan har han tidi gare tagit bestämd ställning. Men sedan han kom till riksdagen har han både i förra veckan och i dag varit förunderligt tyst om den saken. Jag hoppas att han har lättare att säga något om Mellersta Östern. Att Israels politik måste diskuteras med samma öppenhet som andra länders utrikeslinje är självklart — jag upprepar detta. Det är också uppenbart att mycket av kritiken mot Israel från främst vissa yngre har ideella motiv och utgår från en känsla av solidaritet med de palestinska flyktingarna. Jag tror visserligen att den solidariteten bör leda till helt andra slutsatser. Och jag delar i stort sett inte den kritiken mot Israel. Vänstersocialisternas engagemang i konflikten i Mellanöstern grundas ofta på falska paralleller, på bristande kunskaper om staten Israels bildande och sociala förhållanden samt på illusioner om arabstaternas politik och avsikter. De frågorna kan och bör bedömas på samma sätt som förenklingar och felaktigheter om andra internationella konflikter. Men vad jag främst vänt mig emot är de brutala generaliseringar och hatiska fördömanden av Israel som blivit en del av debatten om Mellersta Östern. Judarna har sökt sig till Israel för att undgå förföljelser och utrotning. De har skapat en demokrati med större social jämlikhet än nästan alla stater i världen. De har länge strävat efter förhandlingar och fred i området. Men de är lika fast beslutna att inte en gång till i sin historia besegras och fördrivas. När det landet och det folket jämförs med nazisterna, när vi åter får veta att de med ränker och kapital vill undertrycka andra folk och än en gång framställs som marionetter och mördare så finns det alla skäl att säga ifrån. Vi har mött den typen av propaganda förr, och den får inte åter breda ut sig. De båda frågor som jag här har tagit upp — vapensändningarna till de krigförande i Biafra och antisemitis men i främst Sovjetunionen — har inget sakligt samband. Men de är båda tragedier som kräver oss på ett ställningstagande. Vi bör uttala oss för ett vapenembargo gentemot de stridande i Nigeria och mot främst den sovjetiska och engelska vapenexporten. Vi måste klart och öppet säga ifrån om vår avsky inför den skärpta antisemitiska propagandan i främst Sovjetunionen ock Polen. Att här stå tysta eller tala undvikande vore ett svek mot dem som lider både nära och långt ifrån våra egna gränser.

Herr talman! Vad först angår herr Ahlmarks egendomliga sätt att polemisera genom att dra fram enskilda motioner och försöka få dem att ge en bild av ett partis handlande vill jag säga att det orimliga i metoden illustreras av att vad herr Ahlmark här anförde i stora stycken lät som en högläsning ur vad socialdemokraten Alvar Alsterdal har skrivit i dessa frågor. Den SSU motion som herr Ahlmark refererade till överensstämmer icke med SSU-distriktets styrelses uppfattning. Det vet givetvis herr Ahlmark, ty har han läst motionen så har han också läst styrelsens utlåtande och sett att motionen saknar stöd hos styrelsen; eller att det förhåller sig så det förtiger han här. Vad som gör hela bilden något mer komplicerad än herr Ahlmark — och i och för sig också Alvar Alsterdal — framställer den är att araberna givetvis kan betrakta israelerna som angripare, som inkräktare. Om man ser hela Israelfrågan ur arabernas synpunkt blir den litet mindre enkel än vad herr Ahlmark här gör den till. Men den uppfattning som framförs i den påtalade motionen har som sagt inget stöd hos SSU-förbundet eller hos styrelsen för Stockholms SSU-distrikt, och det vet herr Ahlmark. När det sedan gäller Cabora Bassafrågan har jag tagit upp den på den socialdemokratiska partikongressen, och jag står fast vid kongressens beslut som innebär, att om ASEA:s leveranser till Cabora Bassa är ett brott mot FN-sank-. tionerna gentemot Rhodesia, så kom-: mer leveranserna att stoppas. Herr Ahlmark säger att jag har varit tyst i den frågan, men jag talade om den senast på Stockholms arbetarekommuns representantskap förra helgen. Jag har alltså ' inte varit tyst under de senaste veckorna. Om herr Ahlmark har en annan uppfattning än att det här gäller de internationella sanktionerna och vill att Sverige skall företa en enskild blockad i Cabora Bassa-frågan, så måste jag säga att herr Ahlmark intar en helt orimlig position. Å ena sidan vill han lätta kapitalregleringen och liberalisera kapitalrörelserna, göra det lättare för det svenska kapitalet att flytta utomlands — han röstade för det senast 1968. Vidare vill han minska samhällets styr-. möjligheter över kapitalet i Sverige. Å andra sidan vill han att regeringen skall ha möjlighet att ingripa mot de alltmer internationaliserade svenska privatföretagens engagemang utomlands. Man kan inte få bägge sakerna på en gång. Den linjen är omöjlig att hålla, herr Ahlmark — men det är en typisk folkpartilinje.

Herr talman! Jag förstår inte att Mats Hellström blir så upprörd när jag i Cabora Bassa-frågan för fram samma uppfattning som han själv talade för i fjol innan han kom in i riksdagen. Jag har bara undrat varför han har blivit så tyst som riksdagsman och varför han: inte tagit till orda i någon av de båda debatter vi har haft om Portugal. Vari: för har herr Hellström inte vågat gå upp i en debatt för att pressa staåtsrå : det till den ståndpunkt som vi båda intar i den här frågan? > Så några ord om Israelfrågan. Mats Hellström säger att jag visste vilken uppfattning han har där. Det visste jag alls inte. Om man läser SSU-distriktets motion om Israel får man inte en lika vulgär bild som om man läser motionen från SSU-Vällingby — naturligtvis inte! — men man får också en mycket ensidig och fientlig bild av Israels politik under de senaste åren. I distriktets motion säges klart att man »med bestämdhet tar avstånd från den israeliska provokationsoch aggressionspolitiken>, att det var Israel som startade junikriget , att det var Israel som slog till på Beiruts flygplats och att det är »ointressant när Israel säger att de inleder en så kallad kommandoaktion i självförsvar. Det fanns därför skäl i att ta reda på var Mats Hellström står. Nu svarar kanske herr Hellström att jag kan gå till kommunstyrelsens utlåtande över de båda motionerna. Men då gör han det inte särskilt lätt för sig. I det utlåtandet tar man nämligen inte ställning. Själva kvintessensen i utlåtandet är ju att man inte vill ta ställning mellan de israelvänliga och de israelfientliga i socialdemokratiska partiet. Det står på detta sätt i utlåtandet -— jag citerar ordagrant för att herr Hellström skall få klart för sig vad han tycker: »Åtskilliga partimedlemmar har under årens lopp tagit djupa intryck av uppbyggnadsarbetet i Israel och av israelernas energiska kamp att hävda sin stats existensberättigande. Andra har varit benägna att ta växande hänsyn till arabernas synpunkter, vilka bygger på en annan bedömning av ett komplicerat historiskt förlopp.

Herr talman! Jag har redan besvarat herr Ahlmarks fråga. Jag hoppas att det framgått att varken SSU-distriktet i Stockholm eller arbetarekommunen i Stockholm delar den värdering som kommer till uttryck i motionen från SSU-Vällingby. Beträffande Cabora Bassa vill jag säga att Torsten Nilsson i dag givit uttryck för den uppfattning som den socialdemokratiska partikongressen uttalat, men herr Ahlmark har polemiserat mot denna uppfattning. Det betyder att herr Ahlmark måste tänka sig enskilda svenska sanktioner. Men varför i så fall, herr Ahlmark, enbart i Cabora Bassa? Varför inte också i Thailand? I Thailand bygger nämligen Sentab en strategisk väg, som kommer att öka den thailändska regeringens möjligheter att med USA:s stöd bekämpa den thailändska sociala frihetsrörelsen. Detta är i många avseenden en parallell till Cabora Bassa-frågan och visar att man inte kan se Cabora Bassa som ett särfall, om man vill gå in för enskilda svenska sanktioner. Det finns en rad investeringar och försäljningar som har liknande effekter som i fallet Cabora Bassa, och Sentab i Thailand är ett exempel på det. Varför tar då herr Ahlmark inte upp denna fråga? Jag kan tänka mig att det beror på att herr Ahlmark inte har sådana politiska värderingar att han vill stödja de sociala frihetsrörelserna i Sydostasien. Herr Ahlmark är en av de unga politiker som aldrig, såvitt jag vet, uttalat sig för stöd till FNL. I så fall har han gjort det på ett mycket sent sta dium. Men han har inte i riksdagen, såvitt jag vet, motionerat om ett stöd till Vietnam från den svenska staten. När nu regeringen lägger fram ett förslag om hur vi skall utforma ett bistånd till Vietnam tänker sig herr Ahlmark att det skall gå utanför den svenska biståndsramen. Av vilka skäl? Är det därför att man inte har sådana politiska värderingar att man vill ge ett bistånd till Vietnam eller är det av någon annan anledning? Det är en fråga som hänger ihop med Cabora Bassafrågan. De thailändska investeringarna och investeringarna i Sydamerika kan inte ses isolerade. Det är ett uttryck för dubbelmoral om man vill inrikta sig enbart på projektet i Mocambique men inte ser eller vill se att motsvarigheter förekommer över hela världen. Verkligheten är inte så enkel, herr Ahlmark, att den är anpassad till den liberala verklighetssynen.

Herr talman! När jag frågar Mats Hellström om Israel börjar han tala om Vietnam och Thailand. Det visar hur illa berörd han är av att behöva ta ställning antingen för den israelfientliga opinionen i sin egen arbetarkommun eller för den israelvänliga opinion som också finns där. Han vill inte göra detta ställningstagande och därför börjar han tala om något annat. Det blir inte heller bättre när han börjar tala om något annat. Då påstår han nämligen att jag inte skulle ha uttalat mig om Vietnam i riksdagen. Jag tog upp just den frågan bl.a. under förra utrikesdebatten. Herr Hellström kan gå till protokollet och finna en serie uttalanden på punkt efter punkt: om bombningen av Nordvietnam, om FNL:s ställning, om fria val, om upptrappningen o.s.v. Om herr Hellström har några invändningar mot det anförandet, kan han ju återkomma med sina argument i någon senare debatt. Det mest märkliga som herr Hellström sagt här i riksdagen i dag tycker jag är att han angriper vad Ola Ullsten och jag sade i en debatt med Torsten Nilsson nyligen. Vi har kritiserat att biståndet till Vietnam läggs innanför den redan fastlagda planen, i strid mot statsutskottets utlåtande förra året. Det skulle, enligt Hellström, vara ett tecken på att vi inte är så intresserade av bistånd till Vietnam. Det är precis tvärtom. Om man vill ha ett stort stöd för återuppbyggnadsarbete i Nordvietnam och i Sydvietnam, önskar man ju inte att det skall konkurrera med en serie andra projekt, vilket måste bli fallet om biståndet ligger innanför den uppgjorda biståndsplanen. Men lägger man det utanför planen, som vi har föreslagit, kan stödet och biståndet bli större. Jag är glad att herr Hellström gick in på den frågan. Vad han har sagt visar ju hur fel han har på alla andra punkter som han tagit upp.

Herr talman! Herr Ahlmark är vältalare till bristningsgränsen. Jag har inte möjlighet att nå samma höjder utan kommer att föra fram några praktiska synpunkter. Anknytningen utrikespolitik—handelspolitik är för vanlig för att behöva poängteras. Åtgärder på den utrikespolitiska sidan kan menligt påverka ett lands handel med ett eller flera länder. Så sammanflätade som utrikespolitiken och handelspolitiken blivit finns det anledning att göra några reflexioner. Totalitära regimer använder ibland handeln som ett påtryckningsmedel för att få gensvar för sitt utrikespolitiska agerande. Vi ser exempel på detta i förbindelserna mellan länder med totalitära och liknande styrelseformer. Däremot kan sådana länder vara angelägna att trots utrikespolitiskt agerande mot exempelvis en stat i väst behålla goda handelspolitiska relationer med denna stat. Ibland undrar man verkligen hur goda handelsförbindelser kan upprätthållas trots bitter fiendskap. Härvidlag gäller ordspråket att nöden har ingen lag. Å andra sidan kan handeln med en stat leda till bättre utrikespolitiska förhållanden. Låt mig göra klart att jag delar svenska regeringens syn — och jag hoppas att det är hela svenska regeringens syn — att Sverige skall respektera ingångna avtal och att ekonomiska sanktioner skall vidtagas mot ett land endast efter beslut av FN:s säkerhetsråd. Jag erkänner att vetorätten är ett problem. Men vi skall alltså inte frångå träffade avtal. Jag har med intresse läst protokollet från debatten mellan en — som jag tycker — för tillfället ovanligt ung handelsminister och en ytterligare något yngre ledamot av denna kammare rörande Cabora Bassa-frågan. Det är viktigt att det poängteras, utan darr på rösten, att egna små sanktioner utan plan och sammanhållning, utan samlat stöd från andra demokratiska länder, har föga värde och inte hjälper undertryckta folk i andra länder. Att tro något annat är att hänge sig åt önsketänkande. Jag läste att herr Lange uttalade att ASEA är i sin fulla rätt att genomföra leveranser till Cabora Bassa men att man meddelat ASEA att företaget självt får ta ansvaret. Jag tycker det är att uppträda i två skepnader. Så länge man biträder uppfattningen att det är FN:s säkerhetsråd som har att fatta beslut rörande sanktioner skall man helhjärtat sluta upp på det svenska företagets sida. Då är man medansvarig, då är företagets åtgärder godtagna. Den andra frågeställningen blir: Är en uppbyggnad av Cabora Bassa-projektet av negativt eller positivt värde för den undertryckta majoriteten av den färgade befolkningen? Jag är av den uppfattningen att ju mer man tekniskt utvecklar en stat, ju mer kunskaper den inhemska befolkningen tvingas att skaffa sig desto större är chansen för denna befolkning att göra sig gällande och desto snabbare kommer frigörelsen. Jag tycker att detta är en historisk bild av själva utvecklingen. När svenskt näringsliv gör insatser i u-länderna, inte minst i den lovliga gärningen att driva affärer, då kan bägge parter få nytta av detta. Då hjälper man den inhemska befolkningen i allmänhet till en bättre standard. Att hävda motsatsen vore en overklig bild, en verklighetsförfalskning. Kanske förföll herr Hellström något till en sådan bild. Att representanter för oppositionen skall försvåra för regeringen att hålla en strikt linje i dessa frågor kan enligt min mening vara oroande. Man behöver inte vara särskilt lyhörd för att konstatera att attityden mot Sverige och svenska varor i bla. USA har undergått en försämring. Reser man i USA får man detta klart för sig. Tidningarna ger besked på den punkten, och svenska företag har fått uppleva det i kontakten med köpare och agenter. Ordet svensk sägs ha fått en dålig klang i USA-reklamen. Sergels torg, Hanoi, Cuba och inte minst mottagandet av USA-desertörer är förklaringar. Den svenska regeringen har valt att upprätthålla kontakten med det stora landet i väster efter dessa s.k. vänskapliga förhållanden. Låt mig genast tillägga att om vi har starka skäl för ett sådant utrikespolitiskt agerande, så skall vi inte låta oss påverka av det köpmotstånd som ett land eller landets affärsmän visar. Om regeringen tycker att den handlat riktigt, kan den med gott samvete låta denna kritik rinna av sig, men då upp står ett men. De som först får ekonomisk känning av regeringens agerande är en del av näringslivet och de däri anställda. Det kan ju sägas att om majoriteten av det svenska folket valt denna regering, får man finna sig i att företaget går i konkurs eller anställda blir utan arbete. En klok regering måste uppfatta en sådan händelseutveckling som besvärande och försöka vidta åtgärder för att eliminera de negativa sidor som regeringens agerande har bidragit till. Nu ber jag att få ställa en fråga: Vad har regeringen gjort för att försöka återställa jämvikten i bl.a. förhållandet till Amerika? Förstår regeringen att om den å ena sidan minskar svenskt anseende bör den å andra sidan sätta in krafter och pengar för att försöka förbättra detta anseende, eller är det näringslivet självt som skall sopa upp efter regeringen? Om regeringen skall agera som den gör fordras särskilda beredskapsåtgärder för att åtminstone upprätthålla ett handelns status quo. Det betyder att Kollegiet för Sverige Information i Utlandet, Exportföreningen, handelssekreterare m.fl. måste få ett bättre underlag för sin verksamhet. Till Exportföreningen har inkommit talande bevis för att handeln med USA har fått sina stötar, och regeringen har erhållit information därom. Många av de brev som kommit svenska företagare till handa är av den karaktären att man kan vifta bort dem som koleriska, men många bevis finns för att Sveriges utrikespolitiska handlande och inte minst det USA-fientliga uppträdandet i Sverige skapar bitterhet och förvåning i USA. När svenska PR-annonser i dag möts med direkta svar i form av ett stort antal brev med starkt kritisk inställning till oss, när svenska affärsmän genast får beskedet att ett besök i USA icke lönar sig, när grupper av amerikanska affärsmän inställer resor till Sverige därför att de riskerar demonstrationer — då kanske vi måste reagera på något sätt. Även om USA-medborgare kan vilseledas i fråga om Sverige genom sin tidningspress — ett förhållande som det åligger oss att rätta till — förekommer i vårt land en allt större snedvridning 1 informationen om USA. Vad vi svenskar i dag matas med är ofta och i huvudsak Amerikas negativa sidor. Det är ingen objektiv bild av Förenta staternas förhållanden som tecknas. även om det material som presenteras kommer från Amerikas egna TV-kameror och från dess film och press, plockas systematiskt endast sådant ut som kan snedvrida allmänhetens syn på detta stora land, sådant som många gånger ger en orättvis, osympatisk och förgrovad bild av händelseutvecklingen där borta. Visst finns det på handelssidan i någon svensk tidning notiser om Amerikas ekonomiska utveckling och den allmänförbättring som kommer dess människor till del, men dessa meddelanden är förbehållna de fackekonomiskt intresserade och kommer sällan allmänheten till del. Representanter för vårt näringsliv har frågat — jag citerar: »Har vi å ena sidan inte råd med en rikare och mer nyanserad information och diskussion i ett land med hög folkbildning och en fri ställning i världspolitiken?

Kan vi i vårt land få besked om utvecklingen i Amerika? Får vi möjlighet att förstå denna stora kontinent i dess våldsamma expansion, med alla de svårigheter som ett sådant land måste möta och det ansvar som det har, med ett befolkningsmaterial, bestående av människor från nära nog alla andra länder? Hur länge skall massmedia använda sin snäva kameravinkel för att hindra svenska folket att få en bred information? Det torde vara alldeles klart att USA:s egen information om vårt land präglas av samma knapphet, men det beror på för det första att man känner att vår regering accepterar opinionsyttringar mot USA, för det andra att massmedia låter Sverige få del endast av Amerikas negativa sidor. På ett område är de — det skall jag erkänna — mera frikostiga; det är när astronauterna gör sina promenader i rymden. Utrikesministern har i dag — och det var välbehövligt — åter aktualiserat vårt lands neutralitetspolitik och betonat att denna inte får förväxlas med, som han säger, åsiktsneutralitet.

Om vi inte lämnar en bred och sann information om andra länder undergräver vi människornas möjligheter att hålla levande det som vi sätter högst, demokratin. Fortsätter denna ensidiga upplysningsverksamhet kan opinionen i detta land drivas därhän att regeringen kanske måste överge dagens syn på neutralitetspolitiken. Är man inom regeringen medveten härom?

Herr talman! Det framhålles ofta att icke-diskrimineringen är den grundläggande principen för den internationella handeln. Uttrycket icke-diskriminering spelar också en viktig roll i GATT-avtalet. Det verkar både tilltalande och rättvist att den internationella handeln sker på en icke-diskriminerande basis. Men när man ser på hur detta fungerar i praktiken finner man att man måste göra stora reservationer. För det första behandlas länderna tullmässigt lika enbart på varje enskilt varuområde för sig. Det betyder att ett land kan sätta särskilt höga tullar på varuområder, där vissa speciella länder är huvudleverantörer. På andra varuomräden, där andra länder är huvudleverantörer, kan man göra importrestriktionerna små och obetydliga. Formellt uppträder man oklanderligt, men i praktiken kan det bli fråga om diskriminering av mycket allvarligt slag. För det andra kan konstateras att icke-diskrimineringsklausulen blir synnerligen godtycklig när man, som sker inom GATT, gör undantag för frihandelsområden och tullunioner. Ett regionalt block på handelns område innebär diskriminering mot alla dem som är utanför blocket. Den betydande regionala blockbildning som har ägt rum under efterkrigstiden har medfört en kraftig tillväxt av diskrimineringsinslagen i det internationella handelssystemet. Till detta kan man sedan foga en principiell synpunkt. Genom skyddspolitik diskriminerar man alltid till förmån för de inhemska producenterna och mot de utländska. Om man nu accepterar diskriminering mot utlänningarna, varför skall man då diskriminera alla utlänningar i precis lika hög grad utan hänsyn till ekonomiska, humanitära och andra väsentliga omständigheter? När vi talar om tullpreferenser för u-länderna är detta i själva verket ingenting annat än en diskriminering av de rika länderna till förmån för de fattiga länderna. Jag vill slå fast två ting: Det är för det första i och för sig inte fult eller klandervärt att man diskriminerar på handelns område; det beror helt på de speciella omständigheterna. För det andra stämmer det illa med den faktiska verkligheten att säga att ickediskriminering i dag är den grundläggande principen för den internationella handeln. Under efterkrigstiden har världshandeln expanderat kraftigt. Volymökningen har varit cirka 7 procent per år, och enbart under de senaste tio åren har världshandeln, i löpande priser räknat, fördubblats. Men det snabba uppsvinget av handeln har ingalunda haft ett jämnt och harmoniskt förlopp. Vi har fått stora förändringar i handelsmönstret — det smårutiga har blivit alltmer storrutigt. Strukturförändringarna har skapat många allvarliga problem för enskilda länder och grupper av länder. Världshandelns tillväxt har ackompanjerats av valutakriser, devalveringar, deflationspolitik, förtroendekriser, häftiga privata spekulationsvågor, u-länder som kommit i kläm i den allt hårdare konkurrensen, o.s.v. Å andra sidan kan man finna exempel på internationell samverkan för att plåstra om det internationella valutasystemet och få det att hanka sig vidare, raserande av handelshinder och utvidgat regionalt och annat internationellt samarbete. Det är i denna sjudande gryta av utveckling och problem som man har sökt praktisera vissa regler för den internationella handeln. Ursprungligen försökte man få till stånd en internationell handelsorganisation med betydande befogenheter, men dessa planer stupade när den amerikanska kongressen satte sig på tvären, därför att kongressen inte ville avhända sig en del av beslutanderätten över den amerikanska handelspolitiken. I stället för den internationella handelsorganisationen fick vi ett . betydligt lösligare arrangemang, nämligen GATT. GATT-avtalet tillämpas fortfarande juridiskt sett provisoriskt. De deltagande länderna har gjort förbehåll för sådan intern lagstiftning som strider mot GATT:s ordinarie förpliktelser. Sålunda har exempelvis Sverige åberopat gällande lagstiftning för ett bibehållande av vår jordbruksreglering. För u-länderna har GATT-avtalet inneburit vissa svårigheter. Riktlinjerna för GATT drogs upp utan något större hänsynstagande till u-ländernas speciella problem. Att man sedan tillskapat UNCTAD har hittills inte medfört någon avgörande förändring. UNCTAD kan lika litet som GATT fatta några bindande beslut mot något lands vilja, och de rika länderna har ännu inte velat göra så stora eftergifter som vore motiverat med hänsyn till u-ländernas allvarliga läge. Hur skall Sverige agera i en värld, där mycket tyder på att mänskligheten är inne i en katastrofkurs? Det är naturligt att ett land som Sverige söker nå lösningar på de ekonomiska problemen tillsammans med andra länder. På handelns område har Sverige en huvudregel som innebär att vi handlar så mycket som möjligt med så många som möjligt. Jag vill också deklarera den uppfattningen, att vi inte kan underlåta att handla med alla länder som vi ogillar. Det skulle leda till orimliga konsekvenser. Men det kan finnas fall, där det är rimligt och riktigt att genomföra begränsningar i den svenska handeln. Vi har t.ex. fallet Rhodesia, där FN har fördömt rasförtrycket och där länderna lyckats komma överens om en bojkott. Sverige tillämpar också en diskriminering av politiska skäl när det gäller vissa varor — jag tänker på vapenexporten. När det reses krav på att vi skall förhindra en viss leverans från Sverige, kan man inte redan i utgångsläget avfärda en diskussion med att detta strider mot vad vi brukar göra, ty vi gör också motsatsen i vissa fall. I den svenska handelspolitiken finns det redan element av diskriminering av politiska skäl, såväl när det gäller ett land som helhet som när det gäller ett visst slag av leveranser. Därmed är jag oundvikligen inne på Cabora Bassa-projektet, som har diskuterats mycket här i dag. För att det inte skall uppstå några missförstånd vill jag framhålla att det resonemang jag för i denna fråga påtagligt skiljer sig från den argumentering som smattras fram från ungliberalt håll under interpellationsdebatter och annat. Frågan om ASEA:s medverkan i Cabora Basa-projektet togs ursprungligen upp med hänsyn till sysselsättningsaspekten. Jag vill för min del säga att om samhället gör ingripanden mot ett enskilt företag i den internationella solidaritetens namn, måste man samtidigt försöka se till att man inte skadar den inhemska solidariteten. Det får inte vara så, att det är de som är anställda i företaget som får stå för kostnaderna för att vi andra tillmötesgår våra internationella samveten, utan här får vi gå in gemensamt via samhället. Cabora Bassa-projektets negativa följder är vid det här laget välkända. Herr Lothigius avslöjade en syn på projektet som visar att han skalat bort för bedömningen av denna fråga viktiga element. Det har spekulerats en del över om det inte kan vara bra för Frelimo att ha Cabora Bassa-projektet den dag landet får självbestämmanderätt. Men när man resonerar så, bortser man ifrån att Cabora Bassa-projektet kombineras med en stor invandring av portugiser och ifrån att Sydafrika får starkare skäl att militärt stödja Portugal med stora insatser; redan i dag finns en bataljon sydafrikanska soldater i Mocambique. Jag tror inte på den teori herr Lothigius lanserade och som väl kan sägas vara en variant av den där svepande historiska förklaringen att industrialiseringsprocessen och demokratiseringsprocessen går hand i hand; vid en ökad industrialisering skapas det bättre förutsättning för en ökad demokratisering. Man kan kanske ta fram en del länder som haft en sådan utveckling — man kan rent av hitta många sådana. Men man kan också anföra flera exempel på motsatsen. Tag Sydafrika, som genomgått en mycket kraftig industrialisering men där man i dag står utomordentligt långt från demokrati. För herr Lothigius kunde det väl kanske ligga nära till hands att erinra sig öststaterna, som ju i regel onekligen har en mycket hög industrialiseringsnivå men vilkas demokratiseringsnivå man väl kan ifrågasätta. För Mocambiques del är det uppenbart att en industrialisering av det slag som Cabora Bassa-projektet skulle innebära i själva verket skulle försena och försvåra - demokratiseringsprocessen, <förlänga befolkningens lidanden och försvåra livet för lång tid framöver. Att ASEA har betydelse för Cabora Bassa-projektet kan inte förnekas. Den senare tidens uppgifter om den portugisiska regeringens tveksamhet när det gäller projektet innebär kanske att ASEA:s betydelse är större än man tidigare har räknat med. Handelsministern gav enligt snabbprotokollet den 20 mars också uttryck för uppfattningen att det inte är önskvärt att ASEA engagerar sig i projektet. Enligt protokollet förklarade herr Lange, att om han satt i bolagsledningen skulle han säga: »Det här skall vi inte göra». Herr talman! Enligt min mening bör ASEA:s tilltänkta medverkan i Cabora Bassa-projektet stoppas. När det gäller att finna en lämplig form för att göra det vill jag framställa följande förslag. Sverige bör agera för att få en s.k. waiver av GATT, d. v. s. ett direkt medgivande att förhindra ASEA:s medverkan i Cabora Bassa-projektet. Den formella motiveringen kan anges så, att Cabora Bassa-projektet kommer att stärka Rhodesias ekonomi. Det är en ståndpunkt man kan inta vare sig man påvi sar strömleveranser eller ej. Man kan nämligen visa, hur den ekonomiska expansion som kommer att uppstå vid Rhodesias gräns och som dessutom kommer att kombineras med en portugisisk invandring inte kan undgå att påtagligt påverka Rhodesias ekonomi, eftersom Portugal bryter mot Förenta Nationernas Rhodesiabojkott. Mitt förslag innebär att Sverige handlar på ett sätt som inte på något vis bryter internationella överenskommelser. Det avgörande är om man kan vinna en stor del av GATT-medlemmarna över på en sådan linje. Det skulle behövas att mellan 38 och 50 GATT-medlemmar ställde sig positiva till ett sådant arrangemang. Jag tror att det kan finnas rätt goda möjligheter att nå fram till ett resultat på den här vägen. Jag grundar den uppfattningen på bl.a. följande skäl. Vi har 45 u-länder som är medlemmar i GATT, och den överväldigande delen av dem har i FN agerat på ett mycket aggressivt sätt gentemot Portugal och Rhodesia.

I samma resolution hälsar man med tillfredsställelse de framsteg som de nationella befrielserörelserna gjort genom sin kamp och sitt uppbyggnadsprogram. Vidare säger man att de internationella finansintressena försvårar folkens kamp för självbestämmanderätt och stärker Portugals militära ansträngningar. Det skulle vara mycket olyckligt om vi nu definitivt och oåterkalleligen avvisade Frelimos vädjanden när det gäller att hindra svensk medverkan i Cabora Bassa-projektet. I stället bör vi samtidigt som vi bygger ut solidariteten inom vårt eget land också utvidga vårt engagemang i de internationella solidaritetsfrågorna. Våra relationer till de nationella och sociala befrielserörelserna bör undan för undan förstärkas och fördjupas.

Herr talman! Det finns mycket i det anförande som herr Bergqvist framföde initierat, eftertänksamt och sympatiskt som jag kan instämma i. När det gäller synen på hur man skall hjälpa de svarta världsdelarna måste vi dock konstatera att det finns olika uppfattningar. Att peka på öststaterna såsom ett exempel på att en industrialisering har tillbakahållit utvecklingen mot demokrati är inte särskilt lyckat. I stället är det väl snarare så, att ju längre industrialiseringsprocessen fortskridit i ett av dessa länder och ju mer levnadsstandarden stigit, desto större blir förutsättningarna att människorna själva genomdriver en demokratiseringsprocess. Jag har samma syn på många länder i den svarta världsdelen. Sydafrika är ett exempel åt andra hållet. Jag tror dock trots allt att det är fråga om en övergångsperiod i detta land, att folket visserligen fått lida länge men att man kommer att nå resultat i en demokratiseringsprocess som följd av industrialiseringen. Ett näraliggande exempel är Sverige. Tack vare att vi fick elektricitet när vårt land var underutvecklat och därigenom möjlighet skapades för industriell verksamhet kunde också vårt folk skaffa sig större lärdomar — och måste skaffa sig sådana — vilket utgjorde en förutsättning för vår demokratiserings Process.

Herr talman!

Här finns nämligen påtagliga skillnader. Vad innebär detta projekt om vi tar med de sociala och politiska förhållandena i bilden? Jo, det innebär att man får en invandring av portugiser, vilket kommer att förstärka Portugals kolonialmakt. Sydafrika får ett starkare skäl att engagera sig för stöd åt den portugisiska förtryckarmakten. Det internationella storkapitalet kommer att ytterligare engagera sig på Portugals sida. Jag tror man kan lita på det uttalande som den mördade ordföranden i Frelimo, Eduardo Mondlane, gjorde i juli 1968 då han förklarade att detta projekt kommer att förlänga befolkningens lidanden och försvåra en demokratisering i Mocambique.

Herr talman! Herr Bergqvist började med att säga att han skulle ge uttryck för en annan syn på Cabora Bassaprojektet än vad de unga liberalerna gjort. Jag hoppas att herr Bergqvist inte blir ledsen om jag säger, att jag kan instämma i praktiskt taget allt han sade. Dessutom fann jag det glädjande att han verkligen sade det i denna talarstol och inte valde att liksom andra unga socialdemokrater lämna radikalismen i Cabora Bassa-frågan utanför andra kammarens sammetsdraperier. Herr Bergqvist påpekar att vi måste bedöma denna fråga inte bara från mer eller mindre idealistiska och utrikespolitiska utgångspunkter utan också med hänsyn till de arbetsmarknadspolitiska effekter den kan få, i det här fallet för 300 anställda i Ludvika. Självklart måste vi göra det, vilket vi också ganska ofta har framhållit. Det är också av det skälet som handelsminister Langes och andra regeringsföreträdares uppfattning, att detta är en sak enbart för företagen och inte något som regeringen har någon anledning att ta ansvar för är så felaktig. Vi kan acceptera en sanktionspolitik av den typ som herr Bergqvist och jag och herr Ahlmark tidigare har förordat, under förutsättning att man från samhällets sida är villig att ta de ekonomiska konsekvenserna av det, de ekonomiska konsekvenser som kommer att drabba enskilda företag och dem som är anställda i dessa företag. På den punkten är vi fullständigt eniga. Jag tycker också att det var ett intressant uppslag av herr Bergqvist, när han sade, att vi skall söka få till stånd en internationell överenskommelse via GATT, som innebär att man från Sveriges sida får sanktion för att säga till svenska företag att denna investering inte är önskvärd. Jag tror att det är angeläget av flera skäl, inte bara med hänsyn till konkurrensen mellan företag i olika länder utan också därför att då bortfaller en av svagheterna med en sådan sanktion, nämligen den att om ett svenskt företag låter bli att gå in i Cabora Bassa, kan företag från andra länder göra det i stället. Den effekten skulle man i varje fall bidra till att eliminera genom en internationell överenskommelse. Därför tycker jag att det uppslaget är alldeles utmärkt. Jag begärde, herr talman, ordet för att ta upp två andra frågor som har berörts i debatten i dag. Den ena är kravet på ökade svenska biståndsinsatser i Latinamerika, den andra är Biafrafrågan. Intresset för den latinamerikanska kontinenten är ganska stort i Sverige just nu. Skälen för det kan vara många: dels det allmänt ökade intresset för tredje världens problem, dels kanske också det faktum att den latinamerikanska kontinenten rymmer större förhoppningar och större problem än många andra delar av den tredje världen.

Problemen på den latinamerikanska kontinenten är därför inte mindre. De flesta av kontinentens stater har varit självständiga i mer än hundra år.

Resultatet har blivit att man i stor utsträckning har försummat allmännyttiga investeringar i billiga bostäder, sjukhus, vägar och skolor. Arbetslösheten är här liksom i andra ekonomier av samma typ mycket stor. även om de latinamerikanska länderna har en per capitainkomst som är väsentligt högre än i de afrikanska och asiatiska u-länderna, är det ingen tvekan om att de allra flesta länderna på den latinamerikanska kontinenten är att betrakta just som uländer. Typiskt för kontinenten är också det starka beroendet av USA. USA är den viktigaste handelspartnern för praktiskt taget samtliga stater. I flera fall svarar USA för mer än hälften, ibland upp till 30 procent av all utrikeshandel. De amerikanska investeringarna är de helt do minerande relativt sett, även om europeiska och japanska har kommit in som konkurrenter under senare år. Den tyngdpunkt av investeringar i infrastrukturella projekt, och utvecklingsprojekt, som var målsättningen i Kennedys framstegsallians, har i stort sett uteblivit. Mer än hälften av de amerikanska investeringarna är i dag koncentrerade till gruvhantering och oljeutvinning. Det starka ekonomiska beroendet av utlandet har också i latinamerika skapat ett problem som är akut i andra uländer, nämligen en mycket stor skuldbörda. Av FN-statistiken framgår att de latinamerikanska ländernas samlade skuld till utlandet från 1960-talets början ökat från 6 miljarder till det dubbla, 12 miljarder, vid 1960-talets mitt. Under 1970-talet kommer detta problem att bli ännu mer akut. Skuldbördan växer av sin egen kraft. Cirka 40 procent av de nya lån som tas upp i dag krävs för att finansiera räntor och amorteringar på tidigare lån. I detta avseende kan man säga att de latinamerikanska länderna hamnat i ett läge som är värre än de övriga u-ländernas generellt sett. För att klara denna skuldbörda skulle de latinamerikanska länderna behöva väsentligt skära ned importen. Samtidigt vet man att en nödvändig förutsättning för en ekonomisk utveckling i stället är en ökning av importen. Det är en ekonomisk ekvation som inte går ihop och som på ett drastiskt sätt åskådliggör ett av u-landsekonomiernas allra svåraste dilemman. Även i ett annat avseende är de latinamerikanska länderna utsatta för större problem än många andra u-länder. Det är den u-landsregion som har den snabbaste befolkningsökningen. Med nuvarande ökningstakt kommer befolkningen att ha fördubblats på 25 år. Vid sekelskiftet levde ungefär 60 miljoner människor i detta område. 1 dag har kontinenten 260 miljoner invånare och år 2000, d.v.s. om cirka 30 år, kommer befolkningens storlek att uppgå till 600 miljoner. Tendenserna skiftar från land till land. Några av länderna har en ganska måttlig befolkningsökning, inte mycket större än de europeiska staternas, men inget land kommer under 1 procent, och i de flesta länder ligger befolkningsökningen vid 3 procent, vilket kan jämföras med ungefär 0,6 procent för Sverige. De problem som följer i överbefolkningens spår är enorma. Framstegen i fråga om produktionsökning, och det görs sådana, äts i mycket stor utsträckning upp av befolkningsökningen. I inget land har under perioden 1960— 1965 bruttonationalproduktens stegring per capita kunnat hålla jämna steg med befolkningsökningen. Costa Rica, som sannolikt har världens snabbaste befolkningsökning, hade en ökning av bruttonationalprodukten per capita förra året på 1 procent medan befolkningsökningen uppgick till 4 procent. Det säger sig självt att förutsättningarna för en ekonomisk utveckling är mycket svåra under sådana förhållanden. En annan konsekvens är storstädernas förslumning. I Latinamerika liksom 1 Asien är urbaniseringsprocessen mycket snabb. Sven Lindqvist redovisar i en av sina artiklar i Dagens Nyheter en ganska skrämmande =<:sifferserie. Mellan 1960 och 1975 kommer städernas invånarantal att öka med ungefär 100 miljoner människor. Lima, huvudstaden i Peru, hade vid mitten av 1950 talet 1 miljon invånare, varav ungefär 10 procent bodde i slumområden. I början av 1960-talet, alltså ungefär fem år senare, hade stadens invånarantal fördubblats och antalet personer som levde i slumområden hade ökat från 10 procent till 20 procent. I dag, mer än fem år senare, har staden ungefär en halv miljon fler människor och ungefär 30 procent lever i slumområden. Det liv som de här människorna är dömda till är en tillvaro i arbetslöshet, obeskrivliga sanitära förhållanden och sjukdomar som bryter ned dem både fysiskt och psykiskt. För att hindra att bostadssituationen förvärras, alltså inte för att skapa relativt sett fler bostäder, skulle man enligt FN-statistiken behöva bygga ungefär 2,5 miljoner bostäder per år. Men det byggs endast ungefär en sjättedel härav och det mesta som byggs är tyvärr för dyrt att hyra för slummens invånare. En annan konsekvens av den våldsamma befolkningstillväxten är en tilltagande brist på livsmedel. Redan i dag lever ungefär 50 miljoner människor i de latinamerikanska länderna under svältgränsen, även om också i detta avseende förhållandena skiftar från land till land. För att hindra att läget även på detta område skall bli ännu sämre måste jordbruksproduktionen stiga med cirka 40 procent. Det kommer den sannolikt inte att göra dels därför att det skulle kräva en uppodling av större arealer och ganska radikala jordbruksreformer, mot vilket det finns betydande politiskt motstånd, dels därför att en sådan ökning av jordbruksproduktionen skulle kräva stora kapitalinsatser som med hänsyn till den stora skuldbördan, som jag tidigare talat om, sannolikt inte kan åstadkommas. I detta perspektivs förlängning framtonar en fruktansvärd hungerkatastrof mot 1970-talets mitt, en katastrof som blir oundviklig om man inte gör något radikalt. Och det som måste göras för att undvika den och för att kontinentens sociala och ekonomiska efterblivenhet skall kunna brytas är en genomgripande förändring i den politiska viljeinriktningen. Naturliga resurser för att åstadkomma en sådan utveckling finns i form av outnyttjade naturtillgångar och stora, ännu inte uppodlade områden i de flesta av länderna, i en i förhållande till många andra u-länder relativt hög standard på den högre utbildningen och forskningen och sist men inte minst betydande privata kapitaltillgångar. Vad som fattas är i de flesta fall den politiska viljan att utnytt ja resurserna så att de kan komma inte bara en liten privilegierad elit till del utan bli till nytta för alla. Men utöver de egna ansträngningar som man måste begära av länderna själva krävs det också insatser utifrån av sådan typ där även Sverige kan ta del, låt vara att de insatserna internationellt sett — och ännu mera givetvis om man ser till vad Sverige kan göra enskilt — kommer att bli ganska marginella. Mot den bakgrunden vill vi från folkpartiet föreslå att man vid planeringen av biståndspolitiken ger de latinamerikanska länderna ökad prioritet. Vi tror inte att det vore riktigt av framför allt praktiska skäl att göra något av de latinamerikanska länderna till huvudmottagarland, men vi anser det riktigt att satsa på vissa typer av projekt där Sverige har speciella förutsättningar att göra en insats genom de erfarenheter vi har från annat u-landsarbete på andra kontinenter, erfarenheter som det är angeläget för dessa länder att få ta del av. Efter upprepade framstötar från vårt håll har regeringen nyligen lagt fram förslag om att rusta upp Ibero-amerikanska institutet i Stockholm. Därigenom får vi större möjligheter att följa den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen på den latinamerikanska kontinenten. Det är också naturligt att det initiativet följs upp av förslag som innebär direkta svenska biståndsinsatser i detta område. Jag tror att den viktigaste insats som Sverige där kan göra är att satsa på familjeplaneringen för att göra det lilla som kan åstadkommas på kort sikt — på lång sikt kan man åstadkomma ganska mycket — för att bromsa den våldsamma befolkningsexplosionen. Det finns flera skäl varför vi bör göra det. För det första bör vi göra det för att Sverige tillsammans med USA är praktiskt taget det enda land som bedriver bilateral familjeplaneringsverksamhet. FN har hittills varit ganska passivt. För det andra har Sverige särskilt goda politiska förutsättningar. De amerikanska programmen i Latinamerika möts i mycket stor utsträckning av politiskt betingad misstro. Det tredje skälet är att familjeplanering bland de arbetslösa i slummen och bland de undernärda och undersysselsatta jordbruksarbetarna och småbrukarna på landsbygden är en nödvändig förutsättning för att man skall komma någon vart med andra biståndsinsatser. Det fjärde skälet slutligen är att det i Latinamerika som i andra regioner är nödvändigt om man skall kunna åstadkomma en grundlig modernisering av samhället, en revolution om man så vill, att kvinnan blir befriad från sina ständiga havandeskap och att hennes status inom familjen och samhället blir en annan än enbart barnaföderskans. Dessa fyra skäl talar för att vi skall satsa på familjeplaneringen. Man kan fråga sig, om det är möjligt att genomföra en sådan i dessa katolska länder. Ja, jag tror det. Det politiska motståndet finns där — och även det religiöst betingade — men det råder inga tvivel om att det håller på att brytas ned. I flera av länderna praktiseras redan familjeplanering, bl.a. genom IPPF-projekten, som för övrigt delvis är självfinansierande. Flera regeringar i Latinamerika — jag tror mer än hälften av dem — har begärt, formellt eller informellt, av Sverige att få familjeplaneringsprojekt. Vi tycker att vårt land i första hand bör vara berett att göra en insats i dessa länder för att bygga upp en organisation för familjeplanering och att sedan bedriva klinisk och uppsökande verksamhet. Det är i detta sammanhang givetvis också nödvändigt att SIDA får de personella resurser som behövs för att klara en sådan ökad insats. Det kan inte accepteras, vilket vi från vårt hållt framhållit alldeles nyligen i en debatt med utrikesministern, att man på detta område skall tvingas slå av på takten därför att SIDA inte kan få de anslag som man begärt för personalrekrytering. Det finns intresserade människor som är beredda att gå in i arbetet bara det går att få fram pengar. Detta problem måste lösas. Vi tror också att Sverige kan göra en insats på utbildningsområdet. Det förbereds ett s.k. multibi-projekt när det gäller utbildningsverksamheten, d.v.s. ett projekt som kommer att drivas av UNESCO men som kommer att i stor utsträckning planeras och finansieras av Sverige. Vi tror också att det på det jordbrukskooperativa området finns värdefull svensk erfarenhet att ta vara på, som kan vara till nytta på den latinamerikanska kontinenten. KF och Lantbruksförbundet har redan satt i gång en verksamhet som är knuten till det s.k. Integrationsinstitutet i Puerto Rico. För KF:s del finansieras detta arbete med frivilliga bidrag, som kanske kan räcka för den rådgivande verksamheten. Men om man också vill satsa på en bred utbildningsverksamhet inom den kooperativa sektorn behövs det helt andra ekonomiska insatser, och där skulle SIDA kunna rycka in. I den mån det finns politiska förutsättningar härför — och det tror vi att det gör — bör Sverige också medverka i uppbyggandet av det fackliga organisationsarbetet inom jordbrukssektorn. Till sist bör man även nämna de svenska företagens liksom för övrigt även missionens verksamhet i Latinamerika. Det rör sig när det gäller företagen om investeringar på tillsammans ungefär 250 miljoner kronor uppdelade på ett 60-tal företag. De erfarenheter som de inom dessa företag arbetande tjänstemännen och teknikerna har lär kunna utnyttjas när det gäller att främja industrialiseringen och uppbyggandet av infrastrukturen. För att möjliggöra för SIDA att stimulera från utvecklingssynpunkt särskilt angelägna industriprojekt bör det svenska investerings garantisystemet utsträckas till att i princip även gälla Latinamerika. Det är, såsom jag inledningsvis sade, givet att svenska insatser på denna jättelika kontinent med de oerhörda problem, som den visar upp, kvantitativt måste bli av förhållandevis marginell betydelse. Men detta kan också sägas om våra insatser i u-länder på övriga kontinenter. Vi måste ändå vara beredda att ta vår del av ansvaret för större internationella biståndsinsatser för att u-länderna skall kunna lyfta sig ur sin sociala och ekonomiska misär, i Latinamerika likaväl som i Afrika och i Asien. Jag skulle därefter, herr talman, bara vilja säga några ord i Biafrafrågan. När man läser utrikesutskottets utlåtande slås man av den konsekventa underlåtenheten att ta ställning i någon enda av de frågor som Biafradebatten egentligen handlar om. Man går med på att det behövs ökade humanitära insatser — det skall erkännas — men man är ytterst vag när det gäller att förorda några initiativ från regeringen. Man uttalar att inkommande ansökningar om statsbidrag från de frivilliga organisationerna skall prövas positivt, men det är i stort sett allt. När det gäller önskemålet att konflikten skall föras upp på FN:s dagordning noterar utskottsmajoriteten att utsikterna för att detta skall lyckas är ganska små. Ja, det är säkerligen en riktig bedömning att det är svårt att åstadkomma detta just nu. Men jag skulle ändå vilja fråga: Vad anser utskottet i sakfrågan? Utskottet utgår från att regeringen skall stödja initiativ som tas från andra håll, ifall det tas sådana initiativ, och det är väl också det minsta man kan begära. Men varför säger inte utskottet ut att det får anses rimligt att saken tas upp i FN? Några formella hinder att göra det finns inte. Det går att resa frågan med hänsyn till konfliktens hu manitära aspekter, och det framhålls också i utlåtandet. Det är möjligt att åberopa att det här gäller en fråga om självbestämmanderätt. Att göra det är inte — vilket jag tycker att utrikesministern försökte göra gällande i debatten tidigare i dag — detsamma som att vi tar ställning till ett erkännande av Biafra. Det innebär bara ett konstaterande av att det finns krafter som hävdar denna självbestämmanderätt och att det därför är rimligt att saken får diskuteras i FN. Det går också — precis som i fråga om exempelvis Cypern och Kongo — att åberopa risken att konflikten kan sprida sig och bli allvarligare, låt vara att en sådan bedömning kanske inte är särskilt realistisk. Det väsentliga är emellertid att Sverige har formella möjligheter att ta ett initiativ till att denna fråga kommer upp på FN:s dagordning. Det är en möjlighet som jag tycker att man bör utnyttja, även om man bedömer utsikterna för närvarande som ganska små. Jag tycker också att utskottet borde ha kunnat säga detta klart ut. När det gäller vapenleveranserna nöjer sig utskottet med att notera, att det inte är sannolikt att parterna kommer att gå med på ett stopp av leveranserna till de stridande i BiafraNigeriakonflikten. Även det är förmodligen en alldeles korrekt bedömning för dagen. Men vår uppgift måste väl ändå vara att försöka påverka dem som levererar vapen att avstå från det och att åstadkomma ett leveransstopp, eftersom det är förutsättningen för att vi skall kunna få ett eld upphör och så småningom förhandlingar. Jag tror att ett uttalande från Sveriges riksdag i den riktningen — och ett uttalande som inte bara är en beskrivning av läget — skulle kunna ha sin betydelse i opinionsbildande syfte. Ingen har begärt, och jag tror inte heller att det vore klokt att göra det, att regeringen skall ta ställning till hur konflikten slutgiltigt skall lösas. Utgångspunkten för en sådan lösning måste naturligtvis vara att den diskriminering av ibostammens medlemmar, som är konfliktens bakgrund, upphör. Om en sådan lösning skall :ske inom en federativ sammanslutning, där den forna Östprovinsen får en viss autonomi eller om lösningen måste ske genom att man gör Biafra till en självständig stat, är det svårt att i dag ha någon mening om. Vad som däremot är lätt att ha en mening om — och jag tycker att det bara går att ha en enda mening — är att den frågan måste avgöras vid förhandlingsbordet och inte genom fortsatta strider. Det kan visserligen hävdas att om man intar den ståndpunkten befinner man sig längre ut på Biafrasidan än på Lagossidan, eftersom Biafraledarna har accepterat villkorslösa förhandlingar, medan Lagosregeringen kräver en total underkastelse av vad man där kallar för utbrytarprovinsen. Det är parternas ståndpunkt att Biafra accepterar villkorslösa förhandlingar, medan Nigeria säger nej till sådana och bara vill föra förhandlingar under förutsättning att utgångspunkten är att det så småningom skall bli ett enigt Nigeria. Jag tycker att trots att man kan säga att Biafra visar ett större intresse att få till stånd sådana förhandlingar måste från våra utgångspunkter den enda rimliga linjen vara att förhandlingar skall komma till stånd. Nigeriasidan har under sina strategiska förutsättningar allt att vinna på att förhandlingarna dröjer — man vet att man har det militära övertaget, att man kommer att segra även om det tar litet tid. Frågan är då, om vi kan vara beredda att acceptera det pris som en lösning genom fortsatt krig kommer att kräva i form av människoliv och lidande, i form av fortsatt massvält. Svaret på den frågan måste givetvis bli nej, och konsekvensen av det svaret måste bli en aktivare politik från svenska regering ens sida — inte den resignation som präglar utskottsmajoritetens skrivning. Ingen betvivlar väl att regeringen inte utnyttjat de diplomatiska kanalerna till London, Moskva och Lagos för att ge sin mening till känna. Vad man på detta stadium av konflikten emellertid kan begära är att regeringen inte nöjer sig med den tysta diplomatins politik utan att den också är beredd att utåt föra ett klarare politiskt språk. Regeringen säger i sin deklaration att vår neutralitetspolitik »inte får förväxlas med åsiktspolitik. Demokratins ideal och värderingar har en fast förankring hos vårt folk. Vi reagerar därför med styrka när andra små nationer utsätts för övervåld eller när sociala rättvisekrav slås ner med vapenmakt». Jag antar att majoriteten i utrikesutskottet anser att det finns skäl att reagera även inför det som i dag händer i Biafra. Då hade det också funnits skäl att dra de praktiska konsekvenserna av en sådan inställning i Biafrafrågan genom ett klarare ställningstagande i utskottsutlåtandet, ett ställningstagande mot vapenleveranserna till båda parter, för eld upphör och förhandlingar. Det kanske skulle tas mindre väl upp av Lagos, London och Moskva. Men om vi menar allvar med att vår neutralitetspolitik inte är en åsiktsneutralitet, måste vi vara beredda att ta den risken.

Herr talman! Bara en liten kort replik till herr Uilsten. Jag är mycket tacksam för att han verkligen tagit del av vad utrikesutskottet skriver, men han har tolkat det felaktigt. Herr Ullsten säger att utskottets utlåtande präglas av resignation. Det är inte riktigt. Jag ber att få erinra herr Ullsten och kammarens ledamöter om att utskottet mycket klart säger ifrån, att det är angeläget att regeringen tar de initiativ som är möjliga för att på det internationella såväl som på det nordiska och nationella planet åstad komma en koordination av hjälpinsatserna till Biafra. Det är ett mycket bestämt uttalande. Därutöver säger utskottet på tal om vapenembargot: »Utskottet förutsätter emellertid att regeringen med uppmärksamhet följer frågan om ett vapenembargo.» Detta är mycket klara uttalanden, herr talman, men på en punkt har utskottet varit ytterligt försiktigt. Vi har inte velat säga eller göra någonting som skulle kunna göra ont än värre i Biafra. Situationen är så allvarlig, att vi inte vill rekommendera den svenska regeringen att vidta några åtgärder som av Lagosregeringen kan tolkas som ett ställningstagande och därigenom försvåra möjligheterna att verkligen genomföra en humanitär insats i Biafra. Herr talman! Jag tror att om man så ensidigt som herr Ullsten nu har gjort skulle försöka bedöma denna problematik, riskerar man att medverka till en mycket allvarligare situation än den som för närvarande föreligger.
Herr talman! Vad jag försökte säga i mitt anförande var att utrikesutskottet enbart beskrivit situationen. Det har sagt att regeringen skall ägna uppmärksamhet åt det ena och det andra problemet, men det har konsekvent vägrat att för egen del ta någon ställning i sakfrågorna. Låt mig bara ta ett exempel. Det gäller vapenleveranserna. Utskottet säger därvidlag att det inte finns några utsikter att få med parterna på ett vapenembargo. Den formulering som finns i reservationen har man t.ex. inte varit beredd att gå med på. Där sägs: »De fortsatta vapenleveranserna till de stridande parterna upprör med rätta folkopinionen.

I detta fall bör riksdagen säga klart ut om den anser det rimligt att England och Sovjet skickar vapen för att möjliggöra ett av de allra värsta folkutrotningskrig som den afrikanska kontinenten varit med om. Det är ett ganska rimligt krav att man på den punkten får klartext från utskottet, men det har vi inte fått.